Herr talman! Jag vill uttala en glädje över att riksdagen i dag tar ett beslut om förbud mot investeringar i Sydafrika. Vi är många i denna kammare som tycker att detta är både en nödvändig åtgärd visavi Sydafrika och ett angeläget bidrag till stärkandet av den internationella opinionen mot apartheidsystemet. Därmed tillgodoses det syfte som riksdagen hade när den 1977 beslöt att hemställa hos regeringen om en utredning och ett lagförslag i denna fråga. Till grund för beslutet i riksdagen låg som bekant motioner från socialdemokratin och folkpartiet — den folkpartistiska motionen anvisade just vägen via en utredning, och detta blev riksdagens beslut. Herr Lidbom har redan sagt att vi i Sydafrikautredningen hade föredragit en annan, mindre byråkratisk lösning. Vi tycker att det är beklagligt att den av riksdagen och regeringen önskade begränsningen av svensk näringsverksamhet i Sydafrika inte kunde åstadkommas genom ett kapitalexportförbud i kombination med frivilliga överenskommelser med de berörda företagen. Nu gick inte detta — trots upprepade ansträngningar, inte minst från folkpartiregeringens sida — och därmed måste vi välja vägen att uppnå samma syfte genom en tvingande lagstiftning. Grundläggande är naturligtvis att vi erkänner karaktären av förtrycket i Sydafrika. Här har vi den första dispyten med moderaterna, dispyten om huruvida situationen i Sydafrika är unik eller inte. Man kan fråga sig vilket intresse moderaterna har av att säga att sådant som förekommer i Sydafrika också förekommer i andra länder, när man vet att inget annat land så systematiskt bygger sitt samhälle på ras och hudfärg. Är det bara för att få ett argument mot en lag, riktad mot svenska företag, så är det väl ett dåligt skäl, herr Hernelius? Låt mig citera en av de bannlysta ledarna för Christian Institute i Sydafrika, Theo Kotze, som i ett anförande vid Chatham House i London om situationen i Sydafrika för några månader sedan sade så här: ”Ingen är fri i detta samhälle. Lagen beslutar vart du kan resa, med vem du kan färdas på buss eller tåg, var du skall bo, med vem du får leva, med vem du får gifta dig med, var du får gå i skola, vem som får bli din lärare, vilken undervisning du har rätt till, vad du är tillåten att läsa, vad du får i lön och var du får begravas.” Det finns en obönhörlighet i förtrycket som är unik. En medborgare som är svart eller färgad slår obönhörligt pannan mot barriärer som är oöverstigliga. Han får inte sitta i parlamentet, han är utestängd från de vitas universitet, från en rad ledande befattningar — oavsett hur bra han är, vilka kunskaper eller vilken politisk uppfattning han än skulle ha. Det är ett obönhörligt stopp. Låt mig också ta upp några av moderaternas andra motargument. Man har sagt att denna lag inte kommer att få någon betydelse, eftersom ingen av de stora handelspartnerna, enligt moderaternas uttolkning, kommer att följa efter. Vi tror att det är av politisk och psykologisk betydelse att ett land som Sverige tar detta intiativ. Det kan få betydelse för andra länder, som ligger oss politiskt nära. Vi vet att länderna i Norden tänker i liknande termer. Vi vet att vad vi gör har betydelse för debatten i både USA och England, där det ändå finns opinionsbildande grupper och även vissa politiker som av samma skäl som vi vill begränsa de ekonomiska förbindelserna med Sydafrika. Ett annat motargument är att lagförslaget har stor betydelse för oss själva, eftersom vi i fortsättningen inte kan hänvisa till att vi principiellt avvisar ensidiga sanktionsåtgärder, när vi en gång har antagit denna lag. Vi skulle därmed bli ett lätt byte för andra påtryckare. Självfallet kan vi även i fortsättningen hänvisa till att vi i Sydafrikafallet gjorde ett undantag på grund av alldeles speciella skäl. Inte medför detta att denna riksdag eller vårt lands regering kan drivas till ställningstaganden som man inte vill göra. Det är, herr Hernelius, ett formalistiskt betraktelsesätt som ni driver i denna fråga, ett betraktelsesätt som inte är verklighetsbetonat. En tredje punkt är frågan om ersättning till företag som lider förluster på grund av lagen. Herr Hernelius erinrade om att det på den punkten fanns en trepartireservation till förslaget till sanktionslag — och det är riktigt. Men nu har vi antagit sanktionslagen, och nu finns de regler som riksdagen beslutade om. Om säkerhetsrådet en gång i framtiden beslutar om sanktioner mot Sydafrika, kommer sanktionslagen att ta över från den lag som vi i kväll fattar beslut om. Det är därför helt logiskt att nu knyta an till bestämmelserna i sanktionslagen. Jag vill också erinra om att skadelidande kan vända sig till statsmakterna — det står klart och tydligt. I varje enskilt fall får man då pröva om det är rimligt med ersättning. Sedan förra riksdagsbehandlingen har moderaterna valt att helt disassociera sig från tanken att nu gå vidare och överväga ensidiga åtgärder. Man gör det i svepande termer, som avslöjar en djup klyfta mellan moderata samlingspartiet och övriga partier. Moderaterna varnar för att förslaget är ett stöd för krafter som siktar på en konfrontation. I stället talar man om försoning mellan rasgrupperna och en utjämning av motsättningarna. Hur vill man åstadkomma detta? Och med vilka grupper vill man samarbeta? Tydligen vill man göra det genom en dialog med de vita makthavarna, utan att ta till maktmedel. För företagens del vill man inte ha några inskränkningar, tvärtom hävdar man i reservationen att en expansion av verksamheten behövs för att förbättra förhållandena för den svarta arbetskraften. Kravet är alltså status quo! Men hur skall detta kunna bidra till att skapa en förändring, när vi vet att de vita makthavarna hittills inte tagit något intryck av vädjanden eller av traditionell diplomati? Det här måste väl ändå vara ett problem. För moderaterna erkänner ju i början av sin reservation att den politiska situationen i Sydafrika utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Och då vill man väl ändå, åtminstone i princip, göra någonting åt det. Moderaternas argument att ekonomisk expansion och därmed ökning av investeringarna skulle vara det bästa medlet att visa ineffektiviteten i apartheidsystemet och dess filosofi har bemötts många gånger, bl.a. av Julius Nyerere i en uppsats i Foreign Affairs 1977. Han sade då att de senaste 30 åren borde ha klargjort att detta synsätt är en illusion. ”Sydafrika har ekonomiskt snabbt vuxit sig starkare. Rasförtrycket har ökat ännu snabbare. Ty ju starkare ekonomin blir, desto mer pengar kan spenderas på att förtrycka majoriteten utan någon ekonomisk uppoffring för dem som gynnas av den vita överhögheten. En stark sydafrikansk ekonomi stärker regeringen, inte förtryckets offer.” Det är detta moderaterna förbiser. Det är därför de kan motsätta sig isoleringsstrategin, som ju under de senaste årtiondena fått ett allt starkare stöd. Jag kan erinra om de bindande sanktioner som säkerhetsrådet fattade beslut om hösten 1977 i fråga om vapenembargo. Andra fall kan inträffa, även om västmakternas motstånd mot sanktioner i princip är orubbat. Den rekommendation som säkerhetsrådet har antagit är ett tecken på att Namibiafrågan kan utvecklas så, att bindande sanktioner blir alternativet för världssamhället. Den obstruktion som Sydafrika nu gör i Namibiafrågan tror jag kommer att leda till att säkerhetsrådet måste ta sig en mycket allvarlig funderare på om man inte nu kan gå vidare på sanktionsvägen. Vår utrikesminister har ju nyligen hänvisat till att man borde pröva sanktioner i fråga om kärnkraftssamarbete, flygtrafik, oljetillförsel och i fråga om just industriinvesteringar. : Låt mig säga att frågan om en oljebojkott kanske tt.o.m. skulle kunna införas i praktiken utan ett säkerhetsråds beslut, om OPEK-länderna själva kunde ena sig om ett embargo som en följd av Irans principbeslut att stoppa oljan till Sydafrika. Oljan från Iran svarar ju ändå för 90-95 926 av Sydafrikas oljeimport, så just åtgärder på oljeområdet kan få effekter som kan rubba styrkebalansen och verkligen påverka regimen i Sydafrika. Det är ju sådana åtgärder vi har saknat hittills. Min konklusion är: Sydafrika lever farligare i dag än under 1960-talet. Så gör också de stora västländerna, som genom sin fortsatta passivitet stöder Sydafrika. Frågan är hur länge denna politik är möjlig. Cuba och Sovjet befinner sig redan — i en eller annan form — i konfliktområdet. En internationalisering av Sydafrikafrågan kommer inte att underlätta för väst att prioritera de strategiska hänsynen. Det tror jag vi skall välkomna, för man kan inte i längden av strategiska och säkerhetspolitiska skäl tolerera eller frysa ner brott mot mänskliga rättigheter.

Herr talman! Allan Hernelius har i debatten redogjort för skälen till att moderata samlingspartiet har yrkat avslag på lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika. Om riksdagen likväl kommer att godkänna lagförslaget har vi i andra hand yrkat på olika ändringsförslag, och jag syftar då på punkterna 6-11 i utskottets hemställan. Men vi har också under punkten 4 begärt att regeringen skall ta upp överläggningar med svenska företag om deras verksamhet i Sydafrika. När man lyssnade till Carl Lidbom fick man en känsla av att hans anförande var riktat åt två håll. Det var riktat mot svensk företagsamhet och mot USA. USA blev nämligen i Carl Lidboms anförande exemplet på ett land som tydligen inte godkänner isoleringssanktioner. Och vi inom moderata samlingspartiet påfördes också — i och med vårt ställningstagande att vi vill åstadkomma överenskommelser med svenska företag — uppfattningen att vi icke skulle godkänna sådana sanktioner. Jag skall här ge ett exempel. Man måste nämligen skilja på ensidiga sanktioner — sådana har vi från moderata samlingspartiets sida icke godkänt — och sådana sanktioner som är beslutade av FN:s säkerhetsråd, dit bl.a. vapenembargot hör. En nationalpark i Sydafrika behövde två caterpillartraktorer från Peoria i USA. De var leveransklara, och alla handlingar var underskrivna men så konstaterades det att huvudmannen för nationalparken var den sydafrikanska polisen. I och med det föll leveransen, eftersom vapenembargot också innefattar materiel till polisen. Sanktioner som är internationellt beslutade respekteras i alla länder, också i USA. Men inom moderata samlingspartiet anser vi att varje form av konfrontationspolitik i sig utgör ett hot mot internationell fred. Och det svenska lagförslaget är en uppmaning till konfrontation som står i strid med FN:s regler för mellanstatliga relationer. Och det må vara oss förbehållet att tyda FN-stadgan formellt, dvs. bokstavligt. Jag vill här också erinra om att det runt om i världen sitter politiker och analyserar den svenska säkerhetsoch neutralitetspolitiken. Vårt sätt att tyda FN-stadgan spelar vid sådana analyser en väsentlig roll. Utskottsmajoriteten har här inte trott på att de svenska företagen kan påverka förhållandena på den sydafrikanska arbetsmarknaden i stort — en uppfattning som vi reservanter inte delar. Och vi anser oss här ha stöd av de spontana och allvarliga uppmaningar som har riktats till de svenska företagen från de anställda om att säraktioner inte skall vidtas. De som verkligen är berörda av lagen — de mer än 2000 svarta arbetarna — anser tvärtemot utskottsmajoriteten att svenska företag fyller en viktig uppgift i sitt arbete att verka för förbättrade förhållanden för färgade. Jag vill här också erinra om att den internationella metallarbetarfederationen har begärt att vi skall ha kvar svensk verksamhet i Sydafrika. Nu säger Carl Lidbom att de svenska företagarna varit motsträviga åren 1971-1977. Men debatten om svensk företagsamhet och svensk sanktionspolitik i Sydafrika har ju inte aktualiserats förrän efter det att riksdagen fattade det förra beslutet. Och det intressanta är ju: Vad har hänt med svensk företagsamhet i Sydafrika efter 1977? Det förteg Carl Lidbom. Jag kan säga att ett av de större företagen som undersöktes i samband med utredningen har sålt sin verksamhet. Ett annat är på väg att låta den upphöra. Och detta är självklart, för med det här lagförslaget kommer — och det må vara önskvärt eller inte — svensk företagsamhet att dö i Sydafrika. Döden blir kanske långsammare än om lagen direkt förbjudit svensk verksamhet, men döden är likafullt förestående. Det är bara att hoppas att man från den svenska regeringens sida är medveten om de konsekvenser det bl.a. har på företagsamheten i vårt land. Anmärkas bör kanske också att vid den avveckling som skett har lagen indirekt — fast den inte är fastställd av riksdagen — haft en verkan. Köparen av det svenska företaget har varit medveten om bakgrunden till försäljningen, och priset har blivit därefter. Allan Hernelius har här emellertid tagit upp den rättsliga aspekten på ersättningsfrågan, och jag vill bara instämma i det felaktiga i att svenska folket inte solidariskt skall bära kostnaderna för svensk utrikespolitik. När sanktionslagen behandlades 1971 togs frågan upp huruvida underlåtenhet att handla i lagens riktning skulle straffbeläggas. Exportföreningen hade i sitt remissvar motsatt sig detta, och det socialdemokratiska statsrådet delade i princip denna uppfattning. Han ville inte heller bestrida riktigheten av påståendet att moderbolag som har ett bestämmande inflytande över ett annat bolag inte kan göras ansvarigt för underlåtenhet hos det sydafrikanska dotterbolaget. Föredraganden ansåg att omständigheterna i det särskilda fallet skulle vara avgörande. I dagens lagförslag slås det fast att också underlåtenhet att handla utgör ett brott mot lagen. Underlåtenheten skall vara straffbar, om den inneburit att moderbolaget dels icke införskaffat investeringsplan, dels inte sökt förhindra att förbudslagstiftningen kringgås. Här påpekas — det gör utskottsmajoriteten, och det är ingenting att håna här i kammaren -— att utländsk lagstiftning och utländska myndigheter kan komma att göra det omöjligt att påverka dotterbolagens handlande. Så blir säkert också fallet. ASEA t.ex. har ett dotterbolag som är introducerat på den sydafrikanska börsen, och moderbolaget har endast 45 96 av aktierna. Att ålägga bolaget att ha detaljinsyn i investeringsverksamheten är omöjligt och att straffbelägga underlåtenhet att motarbeta beslut vilka man inte känner till är en orimlighet. Vi har därför i ett av våra andrahandsyrkanden begärt att underlåtenhet skall utgå ur 3 och 4 §§. Vi har också begärt att lagrådets enhälliga synpunkt att den föreslagna straffskalan skall mildras bör beaktas. Fängelse bör enligt vår mening utdömas endast i fall där brottet varit uppsåtligt, och vi sätter sex månader som en lämplig straffgräns. För oaktsamhet bör straffet begränsas till böter. Utskottsmajoriteten har följt justitieutskottets yttrande, i vilket hänvisas till att lagen är utformad efter mönster av sanktionslagen och att straffskalan bör ha samma utformning som denna. Men sanktionslagen gäller, vilket också uttryckligen sägs i den lagen, brott mot internationell fred och säkerhet, något som lagrådet också påpekar. Då kan det inte vara rimligt att straffet skall vara detsamma. Också när det gäller förverkandereglerna har moderaterna framfört förslag om ändring. När man inför en sådan här lagstiftning, som — jag vill återigen peka på det — verkar vara riktad direkt mot svensk företagsamhet, i första hand i Sydafrika, måste man nämligen först ha klart för sig vad det är som kan förverkas enligt lagen. Först och främst är det utbytet av brottet. Det bör vid förvärv av rörelse — om det gäller tillskott — vara hela tillskottet. Detta har emellertid i så fall kommit ett sydafrikanskt företag till godo och kan knappast nås. Är brottet underlåtenhet, skulle det alltså vara överskottet av den industriproduktion som möjliggjorts genom att man skaffat något. Hur skall sådant överskott beräknas, om anskaffandet inneburit en lastbil eller en maskindel? Vi reservanter anser att betydligt mer undersökningar måste göras innan regler om förverkande kan införas i lagstiftningen. Också när det gäller ikraftträdandet av lagen har reservanterna anfört avvikande mening. Vi instämmer i lagrådets uppfattning att lagen inte bör träda i kraft förrän den 1 januari 1980. Det är nämligen åtskilligt som de svenska företagen måste vidta för att skaffa sig erforderlig kontroll över dotterföretagens verksamhet i Sydafrika. Jag vill särskilt peka på 5 §, enligt vilken moderföretaget före lagens ikraftträdande skall kunna avge en deklaration med rättslig verkan. Det behövs tid för att besluta om man vill begagna sig av denna möjlighet eller inte. Investeringsplan måste också upprättas, och det är en orimlighet att detta skall ske inom knappa två månader, vilket föreslås i majoritetsförslaget. Herr talman! Här har alla talare från de andra partierna framställt denna lag som någonting om vilket alla har varit eniga, någonting om vilket ingen tveksamhet skall råda. Vidare skulle lagen på något sätt utgöra ett föredöme för världen i övrigt. Men när man läser lagrådets remiss upplever man en förhållandevis stor skepsis till lagförslaget som sådant. Lagrådet ifrågasätter, om lagstiftningen vinner särskilt mycket i effektivitet på att den får omfatta mer än förbud mot kapitalexport från Sverige till Sydafrika, motsvarande i huvudsak punkterna 1 och 2 i 1§ första stycket. Jag vill säga att jag tycker att det var välgörande att höra David Wirmark i alla fall säga att han själv delade uppfattningen att det hade varit bättre om lagen hade fått den utformningen och att man i övrigt hade kunnat lita till överenskommelser med den svenska företagsamheten. Det är i fråga om möjligheten till sådana överenskommelser som David Wirmarks och min uppfattning skiljer sig åt. Herr talman! Lagen är en demonstrationslag: Se vad lilla Sverige kan! Inför regeringens glädje över denna demonstrationsmöjlighet får andra synpunkter åsidosättas. Så har man i lagen t.ex. i betydligt ringa grad diskuterat vilka motåtgärder som kan förväntas från sydafrikansk sida i form av lagstiftning. Redan nu har Sydafrika en lagstiftning som i hög grad reglerar utländsk produktion i landet. Svensk verksamhet i Sydafrika svarar för mindre än 1 96 av all utländsk verksamhet. Sett i relation till all sydafrikansk verksamhet rör det sig om några promille. Svenska företag ger emellertid vinst; för åren 1976-1977 var den tillsammans 70 miljoner. 30 miljoner togs hem, och huvuddelen av resten reinvesterades. Vad skall svenska företag i Sydafrika nu göra med sin vinst? Enligt sydafrikansk lag får ett företag inte föra hem mer än vad som motsvarar det sydafrikanska dotterbolagets aktiekapital. Man får inte använda vinsten för att köpa något, den får inte tas hem enligt sydafrikansk lagstiftning och den får inte reinvesteras enligt svensk lagstiftning. Den får ges bort. Det vore intressant att få höra vad handelsministern anser att eventuell vinst skall användas till. Jag är medveten om att svenska företag är intresserade av detta. Här har inte pekats på konsekvenserna av lagförslaget för den svenska arbetsmarknaden. Ologiskt nog får handel, sjöfart och turism fortsätta, men svensk export till Sydafrika kommer att drabbas genom genomförandet av lagen. Man har gjort beräkningar som tyder på ett sysselsättningsbortfall för ca 3 000 personer i Sverige. Till sist, herr talman: Här har förekommit ett ord som under de senaste åren i hög grad har diskuterats när Sydafrikafrågan varit framme, och det är ordet unik. Är förhållandena i Sydafrika unika? Visst kan man säga att de är unika — i ett enda avseende, nämligen det att diskriminering där sker på grund av hudfärg. Men i så fall är all diskriminering i sig unik så till vida som den alltid sker på grund av något. I en lång rad länder existerar förhållanden som ur de enskilda människornas synvinkel är lika outhärdliga och lika orättfärdiga som de i Sydafrika. Vill man bestämma sig för att rasdiskrimineringen i Sydafrika är unik, skulle man kunna göra det genom hänvisning till hudfärgen, men man kan inte påstå att förhållandena där är unika. Grundläggande svensk utrikespolitik är att brott mot de mänskliga rättigheterna, diskriminering, särbehandling och förtryck skall bekämpas, var de än dyker upp. Vad vi från moderat håll har velat peka på är det tvivelaktiga i en lagstiftning som i första hand drabbar vårt eget land och vars verkningar för dem vi egentligen vill hjälpa är ytterligt ovissa, kanske obefintliga. I vår reservation har vi i första hand yrkat avslag på propositionen mot bakgrund av de argument som Allan Hernelius har framfört.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

Herr talman! Helt uppenbart är det för folkpartister, centerpartister och socialdemokrater m.fl. något alldeles extra motbjudande när diskriminering sker på grund av ras och när rasförtrycket sätts in i ett system av samhälleligt förtryck. Jag kan bara beklaga om den uppfattningen inte skulle delas av samtliga partier i den svenska riksdagen. Däremot fann jag det mycket glädjande att höra att Ingrid Sundberg delar regeringens uppfattning att man runt om i världen med intresse följer vad Sverige vidtar för åtgärder gentemot apartheidregimen i Sydafrika. Det är precis det som är vår önskan. Det är på så sätt regeringens förslag till lag om investeringsförbud kan få internationell efterföljd. Vi är från regeringens sida väl medvetna om att lagen kan få konsekvenser för svenska företag. Det är faktiskt så att det är det som är syftet med lagen. Vår strävan är alltså att förmå — ja, att tvinga — svenska företag att skära ned sin verksamhet. Lagen är riktad mot svenska företags verksamhet i Sydafrika. Och lagen har, som tidigare framhållits i den här debatten, blivit en nödvändighet på grund av att svenska företag, trots vad riksdag och regeringar uttalat, har underlåtit att vidta åtgärder för att minska sin verksamhet i Sydafrika. Jag vill erinra om förhållandena i ett nordiskt grannland - Danmark — där antalet företag som är verksamma i Sydafrika inte är lika stort som i Sverige. Dessa danska företag tog ändå fasta på vad den danska regeringen uttalade och drog ned sin verksamhet i Sydafrika. Därför kunde den danske utrikesministern som svar på min fråga om man från dansk sida hade för avsikt att följa det svenska exemplet säga: Vi behöver ingen lag för det, eftersom de danska företagen redan i handling har tillmötesgått vad den svenska regeringen kräver. Jag skulle önska att de svenska företagen ville handla på ett likartat sätt. Nu erbjuder ändå den här lagen de svenska företagen en möjlighet att frivilligt klart deklarera sin vilja att inte expandera sin verksamhet i Sydafrika. Och om de bestämmer sig för det, så har de möjlighet att utan en formell prövning av regeringen göra de ersättningsinvesteringar de finner nödvändiga. Detta är en extra möjlighet som ges i lagen för att företagen skall få ännu en chans att instämma i den uppfattning som riksdagen så många gånger har gett uttryck för och handla i enlighet med den. Ingrid Sundberg frågade mig hur företagen skulle använda den vinst som de får av sin verksamhet i Sydafrika. Vi ser gärna att de använder den vinsten för expansion i andra delar av Afrika — och att de på samma sätt använder det de kan få ut vid en eventuell försäljning av svenska företag i Sydafrika. Som jag också sade i mitt första anförande är jag övertygad om att det inte kommer att dröja så särskilt länge innan svenska företag med viss förtjusning kommer att i sina affärskontakter med länder i Afrika och andra delar av världen erinra om den svenska lagen mot Sydafrikas raspolitik och använda den såsom ett försäljningsargument för sina syften. Herr talman! Jag begärde ordet — vilket tyvärr inte uppmärksammades — efter Karin Söders anförande. Jag gjorde det bara i ett enda syfte, nämligen att säga att det inte fanns ett ord i vad Karin Söder uttalade som jag inte i alla avseenden kan ställa mig helhjärtat bakom.

Herr talman! Det var ett ganska arrogant anförande av Ingrid Sundberg som vi lyssnade till. Hon talar med förakt om den här lagen som en demonstrationslag: Se vad lilla Sverige förmår! Snarare tycker jag att moderaternas inlägg i kammaren har präglats av följande inställning: Se vad vi små moderater förmår när det gäller att protestera mot det vi ogillar! Samtidigt glömmer Ingrid Sundberg fullständigt att denna ”demonstrationslag” faktiskt är någonting som inte bara fyra partier av fem i denna riksdag står bakom. Den är något som våra folkrörelser vill ha, oavsett partianknytning och oavsett om det rör sig om världsliga, kyrkliga, fackliga eller andra rörelser. Det är inte värt mer än förakt, enligt moderaternas synsätt. I övrigt var Ingrid Sundberg blygsam när hon tolkade mitt anförande så, att jag främst riktade mig emot de svenska företagen och mot USA. Men i den mån jag sade några kritiska ord, så var de faktiskt riktade mot moderaterna, vilket jag hoppades hade gått fram. Bl. a. riktades kritiken mot er tolkning av FN-stadgan. Ni flyr gärna bakom legalistiska argument när det gäller att försvara något som ni annars har litet svårt att klara ut med vanliga politiska argument. Om det är riktigt, som ni säger, att FN-stadgan icke tillåter ensidiga åtgärder mot Sydafrika är det bara att konstatera att FN:s generalförsamling gång efter annan med ca 120 rösters majoritet mot 0 har rekommenderat dessa stadgevidriga, ensidiga åtgärder. Det är bara att konstatera att det som i dag är stadgevidrigt även för moderaterna för två år sedan var fullt förenligt med FN-stadgan, eftersom de då begärde ett förslag om ensidiga åtgärder. Till Ingrid Sundberg vill jag säga att det är hyckleri när ni moderater kommer dragande med att vi skall pröva om det inte går att få företagen att gå med på frivilliga begränsningar. Jag har inte gjort annat än försökt få företagen att uppträda på det sätt som den svenska riksdagen önskar. Ända sedan 1970-talets början har vi uppmanat företagen att begränsa sina investeringar. Alltsedan riksdagen fattat sitt beslut om åtgärder har vi förhandlat. Valter Åman har förhandlat, men det gick inte bra. Sydafrikautredningen har förhandlat, folkpartiregeringen har förhandlat, men vi har alla mött ett enhälligt nej. Företagen kan få ha sin fria vilja i alla fall inom ramen för 5 §, som Ingrid Sundberg kritiserade. Skriv på en förbindelse från företagens sida att ni tänker rätta er efter lagen, så kan ni slippa en del av byråkratin! Det är beskedet till företagen. Med tanke på den attityd som näringslivet intagit i denna fråga är det något oanständigt att nu komma och efterlysa förhandlingar.
Herr talman! Inledningsvis vill jag till handelsminister Cars säga, att det är lögn att påstå att vi skulle stödja rasdiskrimineringen. Jag tror också att det klart framgår av vår reservation att så inte är fallet. När det gäller synen på de svenska företagen beklagar jag att det i propositionen, som ändå är daterad nu i vår, över huvud taget inte har kunnat lämnas någon redogörelse för vad som hänt med de svenska företagen i Sydafrika efter år 1977. Det är ju den tiden de haft på sig att inskränka sin verksamhet. Mot bakgrund av de angrepp som här riktats tycker jag att man borde ha kunnat begära en sådan redogörelse.

Handel och sjöfart är tillåtet. Vi har jut.o.m. ett statsråd som med pomp och ståt inviger ett fartyg som skall till Sydafrika. Hur skall en producerande seriös företagare kunna finna någon logik i detta?
Herr talman! Jag kan inte med bästa vilja i världen erinra mig att jag anklagat moderaterna för att stödja apartheidregimen i Sydafrika. Men varav hjärtat är fullt, därav talar uppenbarligen munnen.
Herr talman! Ingrid Sundberg efterlyste en redogörelse för vad som hänt efter 1977. Det intressanta skulle vara vad företagen gjort sedan dess —- dessförinnan skulle de inte ha haft anledning att göra någonting, ansåg Ingrid Vad är det för trams? Sedan början av 1970-talet har Sveriges regeringar uppmanat företagen att dra ned sina investeringar i Sydafrika. Hur har företagen beaktat dessa uppmaningar? Jo, de har ökat sina investeringar. Jag nämnde perioden 1970-1976, då de svenska företagen ökade sina investeringar från 48 till 146 miljoner rand. Under denna period ökade de omsättningen, och de ökade antalet anställda vid tillverkningsföretagen från 3 600 till 4 800. Så beaktade företagen under denna period regeringens och riksdagens önskemål om att de skulle dra ned investeringarna! Sedan är det möjligt att Ingrid Sundberg kan leta rätt på ett eller annat företag som dragit öronen åt sig 1977. Men jag är rädd för att det i så fall var en tillfällig historia, och jag är också rädd för att den uteslutande berodde på att de blev skrämda av Soweto. Det var många företag som efter massakern i Soweto tänkte att nu började Sydafrika bli politiskt så oroligt att man ville vänta ett tag för att se om man vågade investera. Det är alltså inte något vidare belägg på företagens bredvillighet att följa den politik för en isolering, som Sveriges regering och Sveriges riksdag står för.
Herr talman! Nu får Carl Lidbom hålla reda på årtalen här! Jag har tyvärr inte Valter Åmans lilla betänkande här. Man påstår att trots att Valter Åman förhandlade med de svenska företagen där nere, så hände det ingenting mellan 1971 och 1977. Men det är ju först under senare år som man kunde förvänta sig något resultat av dessa förhandlingar. Jag vill bara konstatera att handelsministern inte framlagt något exempel på vad som hänt där nere. Han verkar vara mera förvånad över att något företag har ”dragit öronen åt sig”. Nej, handelsministern, företagen har inte dragit öronen åt sig, utan företagen har börjat beakta det av den svenska regeringen och den svenska riksdagen beslutade uttalandet om angelägenheten av förhandlingar i syfte att begränsa svensk företagsamhet i Sydafrika. Det är bakgrunden till det hela.

Herr talman! Jag tror att kammarens ärade ledamöter hoppas att denna debatt snart skall vara till ända, och jag skall inte uppehålla kammaren alltför länge. Jag vill bara säga att i den beskrivning som Karin Söder varmhjärtat gav av läget i Sydafrika och i den redogörelse som David Wirmark gav av förhållandena där nere kan vi i stort sett instämma. Det trodde jag hade framgått av vår reservation, av våra motioner och av våra yttranden här i dag. Sedan vill jag också för dem av kammarens ledamöter som inte hörde inledningen av debatten påpeka att vad som skiljer oss åt är att vi vill följa FN-stadgan och hävda den gamla svenska huvudlinjen att sanktioner eller sanktionsliknande åtgärder skall bestämmas av FN:s säkerhetsråd genom beslut eller rekommendation — icke av generalförsamlingen och icke heller på något annat sätt. Vad vi nuär i färd med att göra är att fatta beslut om att Sverige ensidigt och utarför FN — sedan våra framställningar i FN icke vunnit gehör — skall vidta sanktioner. Däri ligger skillnaden mellan oss. Det är någonting annat än vad som påståtts i debatten. Jag tänker särskilt på Carl Lidboms överdrivna påståenden i olika sammanhang. Det har anmärkts på att denna lagstiftning har kallats för demonstrationspolitik. Ja, en sådan anmärkning kan man göra. Men man kan också anmärka på vad utrikesministern sade i biståndsdebatten, nämligen att lagstiftningen var en gest. På en punkt vill jag polemisera mot Karin Söder. Det gäller vad hon sade om våra anmärkningar beträffande det rättsliga innehållet, nämligen att de var den obotfärdiges förhinder. Nej, Karin Söder, så är det inte! Vi, liksom jag tror varje ledamot av denna kammare, tycker att en lagstiftningsprodukt som lämnar detta hus i rättssäkerhetens namn skall vara fullgången. Det är alltså inte fråga om något den obotfärdiges förhinder. Att en lagstiftning skall vara sådan jag här sagt håller vi på, och därför har vi yrkat att förslaget skulle gå till lagrådet för granskning. Den kritiken gäller också i någon mån handelsministern, som på den punkten föreföll mig gå något vilse. Jag vill fråga David Wirmark om han någonsin hört talesättet att krypa genom en esskornett. Jag tyckte att han gjorde ett aktningsvärt försök i den riktningen, när han skulle försvara sin motion om ersättning till företag som drabbas av sanktionslagen och nu försökte förklara varför han inte ville ha någon ersättning till företagen. Orsaken till att han nu inte ville att det skulle utgå ersättning var att det var bestämt i sanktionslagen. Men motiven har väl inte ändrats, David Wirmark? En allvarligare sak till sist, herr talman! Det har sagts i denna debatt att det här ärendet är en fråga om moral och att det gäller att ge ut något för denna moral —det får kosta något också. Det är riktigt, men då vill jag erinra om vad den amerikanske ambassdören Young sade när han fick höra talas om denna lagstiftning i Sverige: Det är klokt av svenskarna — det kommer ni att tjäna pengar på. Tyvärr måste jag säga att handelsministern är litet inne på samma vägar när han på s. 24 i propositionen skriver: ”Det är inte osannolikt att svenska företag kan dra nytta härav” — alltså av denna lag -”och att svensk export således kan förbättra sina möjligheter på viktiga marknader i u-länderna.” Han fortsatte också på samma sätt helt nyligen då han sade, att det kan bli gynnsamma verkningar på den svenska försäljningen, om vi antar denna lagstiftning. Men då är det ju inte längre fråga om moral utan om kommersialism och affärsintressen. Är det så, herr handelsminister, att varav hjärtat är fullt talar munnen?
Herr talman! Många ledamöter är otåliga och vill nu lämna kammaren. Jag vill dock bara göra några kommentarer till herr Hernelius senaste inlägg. Det är faktiskt så att lagrådet fick möjlighet att pröva denna lag. Som har sagts tidigare i dag har en majoritet av lagrådet också godkänt lagen. Jag menar då att vi har all anledning att följa upp denna lagstiftning. Vi står också på en formellt god grund. Jag tror att det finns anledning att understryka att de icke vita i Sydafrika behöver känna att det finns vita människor utanför deras eget land som står på dera sida. Jag tror inte att vi har tillräckligt klart för oss vad det betyder för dessa människor. Det är fråga om de svartas tilltro till att de vita verkligen vill göra någonting åt det förtryck som existerar ute i världen. Jag vill också begagna detta tillfälle till att säga, att det som sagts om företagens möjligheter att låta sig påverkas av den svenska debatten är litet förvånande. De var, som också Carl Lidbom sagt här tidigare, långt före 1977 på det klara med att det fanns en bred politisk opinion för att företagen skulle inskränka sin verksamhet i Sydafrika. De hade chansen till 1977, och de har haft ytterligare chanser sedan dess. Men deras chanser började alltså inte 1977 — det vill jag ha sagt i kammaren här i kväll.
Herr talman! Jag vill bara replikera herr Hernelius genom att säga att vi har antagit en sanktionslag. Genom att den nu existerar har ett nytt faktum tillkommit, och när vi går att stifta en ny lag måste vi se till att denna blir samordnad med den sanktionslag som redan är beslutad. Det tycker jag inte är någon underlighet, och det borde också herr Hernelius förstå.

Herr talman! Håkan Winberg har — med anledning av uppgifter i pressen om ett slagsmål i Norrköpingsfängelset — frågat mig om jag för kammaren vill redogöra för vad som verkligen ägt rum vid denna händelse och om jag avser att ta några initiativ för att få till stånd åtgärder som kan förhindra eller motverka våldet inom anstalterna. Den händelse som avses i frågan ägde rum den 27 maj 1979 i Norrköpingsanstalten. Chefsåklagaren i Norrköping har nu inlett en förundersökning. Jag är inte beredd att, innan förundersökningen har avslutats, försöka uttala mig om vad som ” verkligen har ägt rum vid denna händelse”. Självfallet delar jag Håkan Winbergs uppfattning att våldsbrott på kriminalvårdens anstalter inte kan godtas. Man måste ha klart för sig att ett utmärkande drag hos dem som tvångsvis har tagits in på anstalt ofta är att de inte har kunnat anpassa sig i annan kollektiv verksamhet. De har naturligtvis också i den tvångssituation som anstaltsvistelsen innebär ofta svårt att anpassa sig bl.a. i förhållande till andra intagna. Detta gör att det i anstaltslivet förhållandevis lätt uppstår konflikter som kan utlösa våld. För att anstaltsvistelsen skall kunna fungera på ett för alla berörda så tillfredsställande sätt som möjligt är det därför nödvändigt att kontroll utövas över de intagna. Utan sådan kontroll skulle sannolikt outhärdliga förhållanden uppstå för såväl personal som intagna. För att kontrollen skall bli verksam behövs i vissa fall tillgång till disciplinmedel som kan tillgripas mot dem som bryter mot de regler av olika slag som gäller för dem som är intagna i anstalt. Frågan om vilka disciplinmedel som behövs behandlas i isoleringsutredningens betänkande Avskildhet och gemenskap inom kriminalvården. Betänkandet remissbehandlas f. n. Som utvecklas i betänkandet är behovet av disciplinmedel bl.a. beroende av hur förhållandena på kriminalvårdens anstalter i övrigt gestaltar sig. Liberala permissionsoch frigångsbestämmelser liksom goda möjligheter att ta emot besök, telefonera och i övrigt hålla en nära kontakt med livet utanför anstalten är allmänt sett ägnade att ”lätta på trycket” på anstalterna och minska riskerna för konflikter som leder till våld. Även de insatser som görs för att bemästra narkotika problemen inom kriminalvårdens anstalter liksom fullföljandet av kriminalvårdsreformen är ägnade att verka i samma riktning. Att fängelse skall innefatta frihetsberövande sätter naturligtvis en ytterstå gräns för hur långt man kan gå i fråga om t.ex. permissioner och frigång. Härtill kommer att vissa ytterligare begränsningar måste gälla bl.a. för att skydda samhället mot särskilt brottsbenägna individer och för att stävja narkotikamissbruket på kriminalvårdens anstalter. Den avvägning som sålunda måste ske mellan disciplinmedel å ena sidan och liberala behandlingsrutiner å den andra måste fortlöpande omprövas. Senast hade riksdagen tillfälle att överväga sådana frågor med anledning av propositionen 1978/79:62, som innehöll förslag till ändrade permissionsbestämmelser. Jag räknar med att förslag på grundval av isoleringsutredningens nyssnämnda betänkande skall kunna föreläggas riksdagen under nästa budgetår.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det tycks ännu inte vara möjligt att få någon helt klar bild av vad som hände vid det aktuella tillfället. Frågan är ställd bl.a. mot bakgrund av de olika uppgifter som framkom strax efteråt. Att döma av pressen verkade det till en början som om det var fråga om en ganska allvarlig misshandel. Men sedan kom andra pressuppgifter. Tydligen baserade på kriminalvårdsstyrelsens åsikt, att det här var en bagatellartad händelse. Nästa steg var dock att åklagare kopplades in. Åklagaren delgav vederbörande misstanke om försök till grov misshandel, om de uppgifterna nu är riktiga. Jag förstår justitieministern när han säger att man i dag inte kan komma längre när det gäller frågan om vad som egentligen hänt. Kriminalvårdsstyrelsen och åklagaren har till synes olika meningar om allvaret i den här händelsen. Händelsen berörde ju en känd, för att inte säga mycket känd, intern. Jag tycker det är nödvändigt att varje eventuell misstanke om att just den här internen skulle erhålla någon särskild behandling eller bedömning kan vederläggas. Jag går därefter över från den konkreta händelsen till den mer principiella diskussionen: Hur pass omfattande är våld eller försök till våld mellan interner på anstalterna? Justitieministern och jag hade en diskussion om den här frågan för drygt två år sedan. Då sade justitieministern att han var oroad över våldet på anstalterna och att kriminalvårdsstyrelsen skulle göra en kartläggning av det våld som förekom. Justitieministern har rimligen en överblick över läget just nu på anstalterna. Detta får mig att ställa följdfrågan: Är situationen i dag acceptabel och finns det någon egentlig trend för låt oss säga en tvåårsperiod huruvida våldet är i ökande eller i stagnerande?
Herr talman! Jag har inte någon aktuell rapport från kriminalvårdsstyrelsen beträffande den principiella frågan om våldet inom anstalterna. Men det är en fråga som vi ägnar fortlöpande uppmärksamhet. Jag kan inte säga att läget f.n. är sämre än det varit under den senaste tiden. Det finns alltså ingen anledning att just för tillfället anse att läget är särskilt allvarligt. Jag anser att den här inträffade händelsen, vad den nu än innebär, i och för sig inte föranleder att frågan tas uppi ett större sammanhang. Men det är klart att frågan kommer upp i samband med behandlingen av isoleringsutredningens betänkande, som ju rör frågor av mycket stor betydelse i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för kompletteringen av svaret. Jag vill bara tillägga att det väl är så, att man kan se våldet på anstalterna på samma sätt som narkotikan, alldeles oavsett att våldet kanske ofta är en följd av narkotikan. Samhället, statsmakterna, måste göra allt för att förhindra att narkotika och våld förekommer på anstalterna, även om man i praktiken inte alltid lyckas. Jag hävdar, och jag har tidigare hävdat, att det är ett förödande svagt samhälle som inte kan skydda den intagne på anstalt mot narkotika, och det är också ett förödande svagt samhälle som inte kan skydda den som tvångsvis berövats friheten från att bli utsatt för våld.

Herr talman! Med hänvisning till kraven i byggnadsstadgan på anordningar för en tillfredsställande avfallshantering i befintlig bebyggelse har Oskar Lindkvist frågat mig om regeringen genom en tidsgräns, särskild information eller på annat sätt avser att bidra till att byggnadsnämnderna snarast tar initiativ för att även i praktiken lösa soprumsfrågan. De krav som Oskar Lindkvist hänvisar till gäller sedan den 1 april 1978. För att stimulera ombyggnaden av soprum i bostäder utgår statliga bostadslån med räntebidrag. Ansvaret för att nödvändiga anordningar blir utförda vilar i första hand på fastighetsägarna. Byggnadsnämnderna har genom sin roll av tillsynsmyndighet ett övergripande och samordnande ansvar. Sedan den 1 april i år kan byggnadsnämnderna med stöd av lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m. besluta om vitesföreläggande då fastighetsägare inte gör nödvändiga förbättringar. Det är angeläget att åtgärder för att uppnå en godtagbar avfallshantering vidtas så snart som möjligt. Av stor betydelse är därvid att renhållningsverk och personer som handhar avfallshanteringen medverkar vid kartläggningen av brister i det befintliga fastighetsbeståndet. Av stor vikt är också att samråd sker mellan byggnadsnämnd, renhållningsverk och hälsovårdsnämnd vid den interna kommunala hanteringen av de frågor som rör förbättringsåtgärder. För att påskynda ombyggnaden av soprum pågår f.n. ett omfattande utbildningsoch informationsprojekt som finansieras av arbetarskyddsfonden. Projektet leds av Bygginfo, Transportfackens yrkesoch arbetsmiljönämnd och Kommunalarbetareförbundet i samarbete med Kommunförbundet och Renhållningsverksföreningen. Projektet vänder sig bl.a. till berörda kommunala förvaltningar och organ samt till fastighetsägare. I den proposition som låg till grund för de nya kraven diskuterades om man borde bestämma en tidsgräns, inom vilken nödvändiga förbättringar skulle vara genomförda. Den lösningen avvisades av flera skäl, bl.a. med hänsyn till att genomförandet av erforderliga förbättringar kan komma att förskjutas till slutet av tidsfristen. Riksdagen framförde ingen erinran mot detta. Enligt min mening har det inte kommit fram något som bör leda till ett annat ställningstagande i denna fråga. Mot bakgrund av vad jag här redovisat är jag f. n. inte beredd att föreslå några särskilda åtgärder.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Den här frågan har varit med om många turer. När riksdagen efter sju sorger och åtta bedrövelser var mogen att fatta beslut om förbättring av sophämtarnas arbetsmiljö hade i utredningssammanhang minst ett år gått förlorat. Därefter fick fastighetsägarna ytterligare ett år på sig att frivilligt ställa upp för en bättre arbetsmiljö. På socialdemokratiskt håll drev vi hårt kravet att den nya lagen skulle vara tillämplig fr.o.m. den 1 juli 1977. Vi presenterade såväl i civilutskottet som kammaren ett lagförslag och föreslog en finansieringsreform, med det uttalade förtroendet för regeringen att utan riksdagens hörande utfärda nya lånebestämmelser. Men en sådan enkel och okomplicerad lösning på sophämtarnas miljöproblem passade inte in i ett borgerligt synsätt. Fastighetsägarnas intressen hade också större tyngd i trepartiregeringen än sophämtarnas arbetsmiljö. Frivilligåret har löpt till ända och våra uttalade farhågor vid förseningen av lagstiftningen har besannats. Det nära nog obefintliga intresset från fastighetsägarhåll kommer inte överraskande för oss socialdemokrater. Möjligen kan det ge regeringen anledning till självrannsakan. Av svaret framgår att uppgiften att vidta åtgärder i första hand vilar på fastighetsägarna. Det är emellertid i praktiken byggnadsnämnderna som skall ta initiativ. Man resonerar kanske som så att kan regering och riksdagsmajoritet ta god tid på sig för att genomföra en så pass angelägen lag, är det inte heller så bråttom i kommunerna. Mot denna senfärdighet står sophämtarnas synnerligen väl dokumenterade krav på en godtagbar arbetsmiljö. Det är en arbetsmiljö där tidig utslagning förekommer i fruktansvärt stor omfattning. Vissa kommuner skyller på brist på resurser. Frågan om en acceptabel arbetsmiljö för sophämtarna får emellertid inte göras till en resursfråga. Det är viktigt att kommunerna gör upp genomförandeplaner och tidsgräns för uppnående av en godtagbar arbetsmiljö för sophämtarna. I Kommunalarbetaren, nr 11, berättas det om Södertälje som planerar att under en tvåårsperiod ha genomfört behövliga förbättringar. I Stockholm har det redovisats tusentals krav på förbättringar av soputrymmen, varvid facken har varit pådrivare — hittills dock utan synbara resultat. Såväl de som arbetar inom yrket som deras fackliga organisationer kan bara konstatera att inga nämnvärda förbättringar sker. Det är därför helt i sin ordning att sophämtarna kräver förelägganden för fastighetsägarna. ) Jag tackar än en gång för svaret och uppfattar det så, att bostadsministern f.n. inte är beredd att föreslå särskilda åtgärder. Det kan ju betyda att regeringen längre fram är beredd att, om ingenting sker, föreslå en tidsgräns som riksdagen sedan har att fatta beslut om.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat kommunikationsministern om hon avser att fatta beslut om en sammanslagning av Libers kartverksamhet i Stockholm med lantmäteriverket i Gävle utan att först ha utrett de ekonomiska konsekvenserna. Frågan har överlämnats till mig. Sedan kartutredningens förslag i frågan har remissbehandlats bereds ärendet nu i bostadsdepartementet. Härvid övervägs givetvis även de ekonomiska konsekvenserna. De kostnadsberäkningar som har gjorts bedömer jag som tillräckliga för att man skall kunna göra övergripande bedömningar av lantmäteriets verksamhet och av de följdverkningar vid Liber som uppstår vid val av alternativa organisatoriska lösningar.
Herr talman! Jag skall be att få tacka bostadsministern för svaret.

Jag skulle vilja ställa följande följdfrågor: 1. På vilket sätt blir berörda parter underkunniga om de här kostnadsbe räkningarna? På vilket sätt kommer vi andra att få kännedom om dem, så att vi kan göra sådana beräkningar som tydligen statsrådet kan göra? 2. Utredaren menar att det här är fråga mer om ett politiskt beslut. Jag skulle då vilja ställa en mer principiell fråga: När avser regeringen att framlägga förslag för riksdagen beträffande den eventuella överföringen av kartverksamheten till Gävle? Det här ärendet har över huvud taget både ekonomisk, principiell och mänsklig räckvidd. I dag finns väldigt få uppgifter om exempelvis vad det hela skulle kosta. Jag tror att det egentligen bara är Liber som har försökt beräkna det, och man påstår att det skulle kosta 20-30 miljoner bara att flytta. Sedan tillkommer problemet: Vad kostar det socialt, mänskligt och ekonomiskt för de människor som drabbas? De erfarenheter vi har av utflyttningar är minsann inte enbart goda. Jag kan bara nämna att när det gäller lantmäteriverket, som flyttade för några år sedan från Stockholm till Gävle, har vi fortfarande ett femtiotal som pendlar. Vi har liknande erfarenheter från annat håll. Det är rätt märkligt, herr talman, — jag kommer nu in på en fråga som vi kommer att behandla här i kammaren senare under veckan — att det finns ett parti här i riksdagen som vill flytta ut 10 000 människor ytterligare från Stockholm. När jag hör sådant och samtidigt har att göra med ett ärende som detta tycker jag att det finns all anledning att få veta vad som verkligen kan ligga bakom ett sådant här beslut. Det är fråga om ett mycket viktigt och allvarligt beslut både principiellt och mänskligt. Därför finns det anledning att jag får svar på de frågor jag har ställt.
Herr talman! De mer översiktliga kostnadsberäkningarna finns i den utredning som utredningsmannen har presenterat, och de bör kunna ligga till grund för en mera övergripande bedömning av sammanföringsfrågorna. Herr Wennerfors frågar när riksdagen kommer att få ta ställning till detta ärende. Det gäller dock en fråga där regeringen fattar beslut. Riksdagen har tidigare genom civilutskottet uttalat sig för att en sammanföring av Liber Grafiska AB:s följdproduktion från den allmänna kartläggningen bör sammanföras med verksamheten inom lantmäteriverket. Däremot har man inte tagit ställning till hur denna sammanföring skall ske. På den punkten har utredningen presenterat tre olika alternativ — att behålla produktionen i Stockholm, att dela upp den på Gävle och Stockholm och att flytta den till Gävle — och gjort beräkningar av kostnaderna härför. Alf Wennerfors kom sedan in på de sociala konsekvenserna och ”sociala följdkostnader”. Sådana kostnader är naturligtvis svåra att beräkna i kronor och ören. Det blir en bedömningsfråga som man också måste ta hänsyn till vid resonemangen om huruvida det är acceptabelt att flytta en verksamhet med de sociala konsekvenser som det för med sig. Jag tror inte att man skall ha någon överdrivet optimistisk uppfattning om att det går att göra en kostnadskalkyl i kronor och ören på den punkten.
Herr talman! I vad gäller de siffror och beräkningar som föreligger i dag beklagar jag, om det är det materialet som statsrådet hänvisar till i sitt svar. Jag tycker att det är ett mycket bräckligt ekonomiskt underlag för ett så viktigt beslut som det är fråga om. Sådana siffror kan de berörda parterna inte vara särskilt tillfredsställda med. I frågan om vem som skall fatta det slutgiltiga avgörandet kan väl civilutskottets skrivning och förslag till utformning av det beslut som riksdagen så småningom fattade anses ha en ganska vag utformning. Det skulle väl inte finnas något hinder för regeringen och för Birgit Friggebo att själva framlägga ett förslag i frågan. Jag tror att det skulle vara rätt tillfredsställande för de berörda parterna.
Herr talman! Jag bedömer det så att det är ganska bråttom med att fatta ett principbeslut, eftersom det råder en stor osäkerhet både hos Liber och hos lantmäteriverket och framför allt hos den berörda personalen. Jag tror att det är nödvändigt att de får ett besked så snart som det över huvud taget är möjligt om vilken principiell inställning regeringen har i detta ärende. Låt mig också när det gäller kostnadsberäkningarna hävda, att det går att fatta ett beslut utifrån de beräkningar som nu är gjorda. Självfallet måste det senare äga rum en förhandling mellan lantmäteriverket och Liber om de exakta övertagandekostnaderna för maskiner och liknande, men sådana förhandlingar kan ju inte komma till stånd förrän man har fattat ett principbeslut.
Herr talman! Det har rått ovisshet i det här ärendet i många år, och jag kan inte förstå vad som gör att det är särskilt bråttom nu. Det kanske har varit bråttom tidigare när man känt att ovissheten varit besvärande, men f. n. finns det inget som tyder på att det skulle vara särskilt brådskande.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att en fond av storleksordningen 2 milj.kr. kan ställas till Norsjö kommuns förfogande för industriell utveckling. Jag är väl medveten om det besvärliga sysselsättningsläget i kommunen och då alldeles särskilt i Malåområdet och att behovet av nya arbetstillfällen där är stort. Flera förslag som innebär ökade möjligheter att stödja nyetablering och utvidgning av verksamheter som kan ge ökad sysselsättning har behandlats i riksdagen under våren. Riksdagen har nyligen beslutat att det skall inrättas ett utvecklingsbolag som har anknytning till den regionala utvecklingsfonden i Västerbottens län och som därmed kan arbeta med utvecklingsfrågor i Norsjö kommun. Förslaget om regionalpolitiskt stöd som f. n. behandlas i riksdagen innebär också en klar förstärkning av regionalpolitiken. Till detta kommer att 100 milj.kr. har anslagits särskilt för sysselsättningsskapande åtgärder i Vindelälvsområdet. Dessa åtgärder sammantagna bör medföra att de projekt som från regionalpolitisk synpunkt är angelägna också bör kunna tas till vara. Jag anser därför att det inte finns behov av att inrätta en sådan särskild fond som Börje Hörnlund omtalar.

Herr talman! I Adakområdet har genom gruvnedläggningen 250 arbetstillfällen försvunnit. Som statsrådet vet, försvinner dessutom ett rätt stort antal arbetstillfällen genom att kringservice för gruvan försvinner och att de som flyttar ifrån området icke längre efterfrågar service. Den arbetsgrupp som tillsattes för många år sedan och som skulle ordna ersättningssysselsättning för Adakområdet har icke lyckats — det får vi tyvärr konstatera. Ett par gånger har gruppen haft saker och ting på gång, men något resultat har det icke lett till. Kommunen har dessutom drabbats av svårigheter genom att kraftverksutbyggnaden är mer eller mindre avslutad. Därigenom har det varit svårt att bereda arbetstillfällen åt bygdens folk. Rolf Wirtén påpekar att Vindelälvsområdet har fått pengar. Till det måste jag säga att problemen utefter Vindeln, i Sorsele och i Arjeplog är sådana att de pengarna i huvudsak bör förbehållas den ådalen. När det gäller utvecklingsbolaget finns det naturligtvis en serie objekt som bolaget kan pröva, men det som kommunen nu tänker på när den vill ordna ersättningssysselsättning är faktiskt objekt som inte ligger det tänkta utvecklingsbolaget alltför nära. Hur stora de här problemen är framgår kanske inte av siffran 250 arbetstillfällen. Med tanke på ortens storlek drabbar ett bortfall på 250 arbetstillfällen förhållandevis hårdare Malå, än vad en varvsnedläggning skulle drabba Göteborg. Kommunen har varit utsatt för en långvarig folkminskning. Den måste nu brytas. Kommunen har inte råd att förlora fler människor. Den 23 februari tillskrevs regeringen om ett sammanträffande. Tyvärr har det inte kommit något svar från regeringen på den skrivelsen. Den gick till Erik Huss och icke till Rolf Wirtén. När nu pengar har blivit över i samband med avvecklingen av Adakgruvan, tycker kommunfullmäktige enhälligt att de här pengarna borde få komma den industriella utvecklingen i Malådelen av Norsjö kommun till del. Jag skulle vilja säga till Rolf Wirtén: Tänk efter en gång till! Håll frågan öppen tills kommunalmännen har fått sammanträffa med berörda statsråd! Jag är för min del övertygad om att om statsråden är beredda att ta av mig begärt initiativ, så kommer riksdagen med glädje att godkänna det, med tanke på de besvär orten har.
Herr talman! Att det finns betydande sysselsättningsproblem i detta område har jag sagt redan i mitt svar. Därom är alltså Börje Hörnlund och jag överens. Jag har också i svaret pekat på en rad åtgärder som har vidtagits under senare tid för att just hjälpa upp sysselsättningen i området. Det kan väl förtjäna sägas att de förslag som har prövats och de pengar som har beviljats med anledning av de framställningarna, Börje Hörnlund, har lett till 364 nya jobb fr.o.m. 1965 fram till i dag. Det har alltså varit en stor aktivitet för att ta vara på de projekt som presenterats och att göra det på bästa möjliga sätt. När det gäller pengarna till Vindelådalen har jag i andra sammanhang, i likhet med vad Börje Hörnlund gjorde, också sagt att i första hand måste naturligtvis de projekt som kommer fram i de inre kommunerna få en viss förtur. Men den här kommunen tillhör dock Vindelälvsområdet, och därför är det här en resurs som också kan utnyttjas i sammanhanget. Jag tycker emellertid slutligen, herr talman, att den resurstilldelning som skall ske till detta område icke i första hand kan få vara ett resultat av om man får pengar över i ett annat sammanhang, utan man måste i vanlig ordning pröva de projekt som kommer upp, och det skall vi göra på det välvilliga sätt som hittills har tillämpats.
Herr talman! Rolf Wirtén talar om antalet arbetstillfällen, men enligt samstämmig kommunal opinion är det inte genom arbetsgruppen som dessa tillkommit utan genom andra initiativ. Det är dock ingenting att bråka om, utan det viktiga är ju att ett antal nya arbetstillfällen har tillkommit. Nu arbetar man vidare i Malå. Jag antar att statsrådet tänker på Gunbos etablering där. Enligt uppgift har företag som varit i kontakt med arbetsgruppen därvid blivit utlovade stöd i sådan storleksordning att de medel som det f. n. är möjliga att ge icke räcker till. Det behövs alltså speciella beslut för att vidareutveckla de projekt som är på gång i kommunen. Om man inte är beredd att ställa pengar till förfogande direkt till länet, måste berörda statsråd därför vara mycket mottagliga för argument när de nu skall ta emot den uppvaktning som jag förutsätter att man är beredd att ta emot, eftersom statsråden fått en sådan begäran.
Herr talman! Får jag bara konstatera att vi när det gäller det s.k. 'Gunboprojektet har följt principen om maximal bidragsgivning. Det är så långt som vi har kunnat sträcka oss på den punkten. När det gäller den uppvaktning som Börje Hörnlund här talade om kommer jag naturligtvis att lyssna på vad Norsjös kommunalfolk har att säga i de här frågorna.

Herr talman! Mats Hellström har frågat om regeringens inställning till UNDP:s riktlinjer för avtal med utomstående organisationer. Den historik som Mats Hellström presenterat i sin fråga är korrekt. Regeringen verkade aktivt för att det samarbete genom Industry Cooperative Program som ett antal multinationella företag tidigare hade med FAO skulle upphöra. Sverige lyckades också avvärja att en sådan anknytning överfördes till UNDP då frågan diskuterades vid UNDP:s styrelsemöte förra året. Det då föreslagna arrangemanget skulle ha inneburit risk för att enskilda företag gavs fördelar och att FN-systemets integritet sattes i fara. Vi förklarade samtidigt att vi inte generellt motsatte oss samarbete mellan FN:s biståndsorgan och privata företag. I själva verket är ju sådant samarbete regel i internationella projekt. Det var formerna vi reagerade mot. Den svenska inställningen föranledde UNDP att avstå från sin ursprungliga tanke. I stället började man arbeta på generella riktlinjer för samarbete med utomstående organisationer. Inför årets styrelsemöte har UNDP nu lagt fram ett nytt förslag till sådana riktlinjer. Enligt detta skall UNDP kunna sluta avtal om samarbete med institutioner och organisationer utanför FN. Som exempel nämns organisationer verksamma inom undervisning, industri, arbetsmarknad, vetenskap, teknik och handel. Även fackliga organisationer bör på detta sätt kunna knytas till FN-systemet. Vad ICP beträffar kan noteras att det i början av detta år ombildades till ett helt fristående organ, Industry Council for Development. ICD har f. n. drygt 30 företag som medlemmar. Dessa representerar inte bara agroindustrisektorn. Inget svenskt företag finns med bland medlemmarna, däremot ett danskt och ett finskt. Ett tjeckoslovakiskt och ett ungerskt företag ingår i gruppen. Den svenska delegationen kommer vid årets styrelsemöte med UNDP att föreslå kompletteringar och preciseringar av förslaget till riktlinjer. Vi anser att de enbart bör gälla för en försöksperiod av tre år. Under denna tid skall administratorn framlägga en årlig rapport till styrelsen om tillämpningen. Efter treårsperioden bör en fullständig utvärdering göras. Från svensk sida anser vi i det sammanhanget att riktlinjernas tillämpning på andra organisationer än ICD blir ett viktigt element i vår bedömning. Vi kommer dessutom att kräva att de samarbetande organisationerna skall vara representativa och ha vid geografisk täckning. Vi anser också att hänvisningen till FN:s stadga bör kompletteras med en referens till ILO:s konventioner.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är, som utrikesministern också redovisat, de multinationella livsmedelsföretagens tidigare formella koppling till FAO genom ett samarbetsorgan, som enligt svensk bedömning givit de här företagen orimliga fördelar vid anbudsgivning när det gällt projekt inom FAO:s område. När FAO tagit upp nya projekt har företagen på ett mycket tidigt stadium kunnat följa med på resor, skaffa sig information tidigare än andra företag, etc. Systemet har kritiserats hårt, och bl.a. efter svensk kritik har man upphört med systemet. Statsministern sade i ett svar till LO och TCO förra året att det är regeringens uppfattning att ett samarbete av det här slaget, som redan befunnits olämpligt för FAO:s del, inte heller bör ingås med andra delar av FN-systemet. Nu har då de multinationella bolagens organ ombildats, och man vill i stället samarbeta med UNDP. Då är det viktigt att den svenska regeringen vid UNDP:s styrelsemöte nu i juni verkligen skaffar sig garantier för att det utkast till avtal för UNDP:s samarbete med externa organisationer, som man säger, inte ger utrymme för den typ av intima förbindelser mellan de multinationella företagen och UNDP som man tidigare haft med FAO. Det får alltså inte bli samma typ av arrangemang mellan de multinationella företagen och UNDP. Det är bra att utrikesministern i svaret redovisar att Sverige kommer att kräva preciseringar och kompletteringar. Jag vill då fråga utrikesministern om dessa kompletteringar även kommer att innefatta att man uttryckligen avkräver UNDP:s styrels2 ett besked som innebär att det klarläggs att man inte avser den typen av relation mellan det nya organet ICD och UNDP som tidigare fanns mellan FAO och ICD. Det är också en fråga om vilken typ av organisationer som UNDP skall sluta sådana här avtal med. I själva verket sägs att avtalet skall kunna gälla alla möjliga slags organisationer, men vi vet alla att avtalet är skräddarsytt för att de multinationella företagen skall få denna anknytning till UNDP — avtalet har kommit till i den avsikten. Det har ju Sverige kritiserat. I det sammanhanget blir de fackliga organisationernas ställning viktig. På fackligt håll anser man att det är viktigt att fackföreningsinternationaler kan sluta avtal med UNDP om gemensamma frågor. Det finns farhågor för att detta nya avtalsutkast, som UNDP skall behandla i juni, i realiteten inte kommer att tillåta fackföreningsinternationaler att delta. Eftersom utrikesministern också berörde de fackliga organisationerna vill jag fråga utrikesministern om han är beredd att på den punkten tvinga fram ett klart ställningstagande från UNDP, så att man vet när avtalet träffas om det verkligen sagts ifrån att tanken är att den här typen av avtal skall kunna användas av fackliga organisationer. Det finns alltså farhågor för att avtalet getts en sådan konstruktion att fackliga organisationer skall ha svårt att skriva avtal med UNDP.

Herr talman! Mats Hellströms första fråga var om vi fått någon försäkran från UNDP att det system som man nu tänker sjösätta skiljer sig från det som gällde i FAO. Självfallet står det inte i inledningen till avtalet att det nya systemet är någonting helt annat än det man hade tidigare. Men för den uppmärksamme läsaren framgår det att det gjorts väsentliga förändringar. Tidigare var det fråga om ett ICP-sekretariat som var integrerat i FAO. Sedan avsåg man att integrera sekretariatet i UNDP. Nu får ICD maka åt sig och stå helt utanför FN-systemet. Det uppställs vidare en rad kriterier för samarbetet. Indirekt är det alltså klart att det är en mycket stor skillnad. Jag tycker emellertid ändå att vi visst bör hålla ögonen på denna aspekt. Som Mats Hellström säger i sin fråga är vi inte emot kontakterna, men däremot är vi emot otillbörliga kontakter mellan å ena sidan industriorganisationer och andra organisationer och å andra sidan u-länderna, kontakter som gör att företag t.ex. kan åka snålskjuts med internationella biståndsorganisationer. Vi kommer alltså att hålla ögonen på detta. Vi har ställt upp en rad extra villkor, t.ex. att det skall vara en försöksperiod, att vi skall få årliga rapporter i UNDP:s styrelse, osv. Det är alltså en väsentlig förbättring som har uppnåtts, huvudsakligen efter svenska påtryckningar i diskussionerna. När det gäller Mats Hellströms andra fråga om fackets ställning framgår det av de nya guidelines att det är meningen att de också skall täcka fackliga organisationer. Vi har redan ställt en fråga till UNDP:s sekretariat om man där ansåg att internationella fackliga organisationer var kvalificerade, och vi har fått ett direkt positivt svar på den frågan. Som vi ser det är alltså den frågan besvarad.
Herr talman! Det är som sagt bra att regeringen inför UNDP:s möte kommer att fortsätta att mycket kritiskt granska de multinationella företagens anknytning till FN-systemet. Det räcker inte med att bara hänvisa till att man indirekt ur denna text kan läsa ut att det avses en mer löslig form av relation mellan företagen och UNDP än den som tidigare fanns mellan FAO och de multinationella företagen, Vi vet båda att de multinationella företagen eftersträvar att få en hårdare relation. Vi vet också att det inom FN-systemet finns krafter som önskar detsamma och som ser denna typ av avtal som en förevändning för att medge de multinationella företagen ett lika intimt samarbete som tidigare. Därför vore det bra om regeringen på UNDP:s styrelsemöte uttryckligen klargör att detta nya avtal icke får tolkas så, att samma typ av relation som tidigare fanns mellan FAO och det gamla samarbetsorganet för de multinationella företagen kan uppstå. Det är utmärkt att regeringen avser lägga fram förslag om en försöksperiod och att vi då skulle få en årlig redovisning. Det är viktigt att vi också i framtiden noga håller ögonen på hur detta samarbete utvecklas. Att det varje år offentligen kan redovisas hur dessa kontakter mellan företagen och UNDP. utvecklas är en bra förutsättning för att vi skall kunna bevaka att samma typ av otillbörligt samarbete mellan företagen och FN-systemet som tidigare fanns inte uppstår.

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig dels vilken inställning regeringen har till försämringen av postservicen i glesbygdsområden, dels vilka åtgärder regeringen är beredd vidta för att behålla den fasta postservicen i Kungshamn och Väjern. Såsom jag tidigare framhållit i svar på liknande frågor krävs av postverket att det skall klara sina av statsmakterna angivna åligganden utan subventioner från skattebetalarna. Det medför att postverket, liksom andra affärsföretag, fortlöpande måste se över sin organisation för att kunna effektivera den och så långt möjligt hålla kostnaderna för verksamheten nere. Detta krav går inte att förena med anvisningar från riksdag och regering om hur postverkets lokala driftorganisation skall vara uppbyggd i sina enskildheter. I enlighet med statsmakternas beslut senast i samband med postverkets organisation år 1976 åligger det därför postverket att besluta om den detaljerade utformningen av lokalförvaltningens organisation. På landsbygden har detta medfört att postverket sedan 1950-talets början i betydande omfattning ersatt dåligt utnyttjade, små fasta postkontor på landsbygden med lantbrevbäring, dvs. ett slags rörliga postkontor. Det kan konstateras att lantbrevbäringen är en serviceform som uppskattas mycket av kunderna. Inte minst bland äldre och rörelsehindrade och bland icke bilburna kunder har lantbrevbäringen — ofta kombinerad med förmedling av social service — blivit mycket populär. Enligt min uppfattning innebär lantbrevbäringen på det hela taget en serviceförbättring jämfört med postkontor med korta öppethållningstider. Därtill innebär lantbrevbäringen en kostnadsminskning för postverket. Vad gäller frågan om postanordningarna i Hovenäset och Väjern har postmästaren i Uddevalla beslutat att poststationerna skall dras in och ersättas med lantbrevbäring från Kungshamn 1. Besvär har kommit in till högre instans och är nu föremål för prövning. Några åtgärder från regeringens sida är därför inte aktuella.

Herr talman! Lennart Nilsson är inte här i dag. Han har därför bett mig ta emot svaret. Jag ber att få tacka för svaret, som sed är. Postverket har alltså beslutat att dra in de fasta poststationerna Kungshamn, dvs. Hovenäset, och Väjern i Sotenäs kommun och ersätta dem med lantbrevbärare. Det finns anledning att beklaga postverkets beslut. Det rör sig här om ett par små tätorter med 300 ä 400 invånare vardera. På sommaren finns det, som vi vet, tre å fyra gånger fler människor där. Tyvärr har sådana indragningar av samhällsservice en tendens att dra med sig andra ting som människor har behov av. Hovenäsets enda affär är i farozonen enligt uppgift. Det blir således en kägelverkan. Statliga verk rationaliserar och effektiverar, som kommunikationsministern säger, för att förbilliga kostnaderna. Det är helt givet att en del människor vinner på det — portot hålls nere t.ex. — men andra förlorar. Och till förlorarna hör glesbygdens folk — inte bara i Bohuslän utan också på andra håll i Sverige. Det märks av frågor som ställs här i riksdagen. Det är baksidan av utveckling, rationalisering och effektivering. Beslutet om att dra in poststationerna är nu överklagat av kommunen, vilket också kommunikationsministern framhöll. Man får hoppas att beslutet ändras vid denna nya prövning av postdirektören i Göteborg. Ärendet är alltså ännu inte avgjort, utan vi har att vänta. Det kanske blir anledning att återkomma. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! De farhågor som Evert Svensson gav uttryck för har inte visat sig vara befogade. Jag kan tala om att en studie har gjorts vid Stockholms universitet år 1976. Därvid undersökte man vilka effekter en omläggning från fast postanordning till lantbrevbäring får på ett samhälle och dess invånare. Undersökningen har omfattat nio slumpvis utvalda platser tre fyra år efter omläggningen. I den utredningen konstateras bl.a. att farhågorna att omläggningen för de enskilda hushållen skulle medföra dyrbara resor till centralorten inte har besannats. Både postkunder och lantbrevbärare menar att de flesta sköter sina postärenden helt genom lantbrevbärararna. De som inte har möjlighet till det uträttar sina postärenden i samband med resor till eller från arbetet eller i samband med affärsbesök. Särskilda postresor förekommer sällan. Någon påtaglig serviceförändring har man heller inte kunnat finna. Företagarna, som trodde sig bli särskilt hårt drabbade, har helt ändrat uppfattning och : menar att lantbrevbäringen är en utmärkt serviceform. Med hänvisning härtill har man konstaterat att farhågorna att en orts existens skulle äventyras på grund av att den fasta postanordningen ersätts av lantbrevbäring varit obefogade.

Herr talman! Det låter ju lugnande att det finns en undersökning vid Stockholms universitet om lantbrevbärarnas betydelse. Vi känner till att lantbrevbäraren har en betydelsefull uppgift i de glesbygder där man inte kan ha någon fast poststation. Inget ont må falla över lantbrevbärarna i det här landet. Invånarna i Sotenäs kommun är emellertid mycket bekymrade, och kommunfullmäktige där har gjort uttalanden och även överklagat det aktuella beslutet. Det är klart att två poststationer, som man kan besöka dagligen, har betydelse för de båda orterna. Jag ber än en gång att få tacka.

Herr talman! Jan-Ivan Nilsson har frågat vad jag är beredd att göra för att postverket snarast skall ändra sina former för och sin inställning i många fall till samråd om ändring av postorganisationen på landsbygden, så att de berörda människorna upplever postverket såsom ett tidsenligt serviceföretag. Olika skäl, inte minst en fortgående befolkningsminskning på landsbygden och en motsvarande tillväxt i tätorterna, föranleder postverket att fortlöpande pröva serviceutbudet och organisationen i den lokala verksamheten. På landsbygden har denna prövning alltsedan 1950-talet inneburit att små, fasta postanordningar ersatts med motoriserad lantbrevbäring. Sedan många år tillbaka har postverket tillämpat en ordning som innebär att verket samråder om tänkta serviceförändringar med berörda kommuner och med allmänheten i områden där verket finner förändringar påkallade. Samrådsförfarandet finns intaget i verkets arbetsinstruktion. Sammanfattat innebär förfarandet att såväl kommunerna som berörda hushåll skall beredas tillfälle att skriftligt eller muntligt framföra synpunkter och önskemål till verket. En redogörelse över ärendet skall även lämnas till pressen. I praktiken blir samrådet ofta mer omfattande. De klagomål som regeringen får över postverkets beslut i frågor om landsbygdens postanordningar gäller vanligen skilda uppfattningar om en orts framtida utveckling, skäl för undantag från postverkets normala bedömningsgrunder, krav på bättre service på den aktuella orten än vad postverket har på andra, liknande orter. Det är således inte brister i samrådsförfarandet i sig utan samrådets bristande resultat som föranleder klagomålen. Jag är självfallet angelägen om att postverkets samrådsförfarande fungerar, så att kommunernas och allmänhetens synpunkter blir beaktade vid postala omorganisationer. Enligt min uppfattning tillgodoses det kravet med det nuvarande samrådsförfarandet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan är föranledd av ett exempel som inte alls stämmer med den beskrivning statsrådet ger. Det har givit mig anledning att ifrågasätta om postverket administrativt följer upp riksdagens beslut när det gäller postservicens kvalitet, samrådsförfarandet, osv. Ändringarna skall ske i samråd och om möjligt i samförstånd. Det har riksdagen uttalat. Man skall undvika försämringar. Man kan t.o.m. välja ett något dyrare alternativ för att undvika försämringar i postservicen på landsbygden. I det exempel jag talar om är det två brevbäringslinjer som måste samordnas för att man skall få fram bästa möjliga lösning. Trots ett tre år fördröjt beslut på grund av abonnenternas och kommunens motstånd har postverket inte mer än en enda gång informerat kommunen och abonnenterna; det var i mars 1976. Sedan har postverket inte tagit ett enda initiativ. Så sent som i förra veckan konstaterade postkunderna, kommunen och postverket i Umeå att så är förhållandet. Det är alltså detta uppträdande som har föranlett min fråga. Postverket ställer sig forfarande oförstående till att man skulle ha anledning att göra mera. Det skulle få prejudicerande verkan. Man skulle skapa ytterligare arbete menar man. Abonnenterna i dessa exempel har accepterat försämringar men vill ha samråd för att skapa bästa möjliga lösning. Postverket har på tre år inte tagit ett enda initiativ för att åstadkomma någon kontakt. Abonnenterna har själva utarbetat förslag som postverket anser realistiska och genomförbara. Det skulle betyda att besparingen för postverket skulle minska från 75 000 till mellan 60 000 och 65 000 kr. Det borde ligga inom ramen för vad riksdagen har uttalat är möjligt. Man skyller på bestämmelser och man skyller på facket. Bestämmelser som hindraren rimlig lösning har inte kunnat presenteras. Bevisligen har man inte haft några förhandlingar med facket. Nu begär alltså kommunen och abonnenterna att postverket skall ta initiativ till samtal för att åstadkomma bästa möjliga lösning. Det har postverket inte velat gå med på.

Herr talman! Jag utgår ifrån att Jan-Ivan Nilsson tänker på Tvärålund och Skivsjöstrand, som varit på tal länge och där Jan-Ivan Nilsson är särskilt engagerad. Det förhåller sig så att sedan posten fattat sitt beslut ligger ärendet i departementet. Då är det naturliga att departementet sköter remissförfarandet med dem som klagat i ärendet. Posten är då inte längre primärt den som samrådet skall ske med, vilket inte hindrar att departementet och posten sinsemellan har kontakter i ärenden som är överklagade till regeringen. När det gäller de två aktuella ärendena sade Jan-Ivan Nilsson att det bara skett ett enda samråd. Men jag känner till att den första preliminära kontakten med Vindelns kommun togs redan 1973, och sedan har det varit skriftväxlingar med enskilda personer i Tvärålundsområdet både 1975 och 1976. Det var alltså före den skrivelse som jag antar att Jan-Ivan Nilsson syftade på i februari 1976, där postverket gjorde en noggrann redogörelse över de planerade åtgärderna. Efter det medverkade postmästaren vid informationsmöten i både Tvärålund och Skivsjöstrand, och där underrättades kunderna bl.a. om att synpunkter kunde lämnas till postkontoret, som också stod till tjänst med ytterligare upplysningar. Sedan lämnade postverket en skriftlig redogörelse i mars 1976 om den planerade omorganisationen. Den innehöll också en redogörelse för de synpunkter som hade kommit in från berörda kunder. Därefter sammanträffade postmästaren under sommaren 1976 med dem som uttryckt missnöje över den tänkta omorganisationen för diskussion om alternativa lösningar. En redogörelse har också lämnats till pressen. Sedan har alltså postverket under 1977 fattat sitt beslut. Därefter har besvär anförts till regeringen, och kontinuerliga överläggningar har ägt rum mellan departementstjänstemän och Jan-Ivan Nilsson, vilket visar att regeringen på ett seriöst sätt vill pröva de alternativa lösningar som finns.
Herr talman! Jag vill gärna uttrycka min uppskattning för det sätt som regeringen har handlagt den fråga statsrådet nu berörde. Vi kan här i riksdagen emellertid inte diskutera enskilda ärenden. Det hoppas jag att statsrådet Bondestam är väl införstådd med. Jag har inte tagit upp just detta enskilda ärende i sak. Vad jag tagit upp är det sätt för samråd som förekommit i detta fall. Sedan 1976 — det framgick också av statsrådets redovisning — har inte något initiativ till kontakt eller samråd förekommit från postverkets sida. Däremot har kommunen och postkunderna tagit många initiativ för att komma på reell talefot med postens administratörer. Men detta har inte varit möjligt. Man upplever postens adminstratörer som oåtkomliga byråkrater. Det är bevisat därigenom -— och jag tror att statsrådet kommer att få en handling om detta mycket snart — att något sådant initiativ inte förekommit från postverkets sida. Statsrådet svarade inte på min fråga, om hon var beredd att vidta åtgärder så att det första initiativet till samråd med kommun och postkunder på över tre år kommer till stånd från postverkets sida. Jag vill inte gå in och diskutera enskilda ärenden. Det har statsråd inte gjort tidigare. Som frågare vet jag att jag inte kan göra det. Här gäller det en principfråga. Om ett ärende är oriktigt utrett och samråd inte skett, är statsrådet då beredd att i ett sådant ärende vidta åtgärder så att rimligt samråd kommer till stånd enligt de riktlinjer som är uttalade av riksdagen?
Herr talman! Jag hoppades att det skulle framgå av mitt tidigare anförande att efter det att ett ärende är överklagat till regeringen är det primärt regeringen som svarar för det ytterligare samråd som kan vara erforderligt. Jag har tidigare här i kammaren principiellt uttalat att självfallet bör postens samrådsförfarande vara reellt och inte bara formellt, och det menar jag att även regeringens samrådsförfarande skall vara. Jag hoppas att vi inom beredningen i regeringskansliet kan åstadkomma ett förfarande som tillgodoser vad Jan-Ivan Nilsson talar om.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det svaret. Jag ställde frågan till statsrådet för att få svaret av henne, när ett ärende ligger hos regeringen. Nu säger statsrådet att givetvis bör samrådsförfarandet vara reellt och inte bara formellt. I det fall som jag känner till har det givits en högst formell information, närmast i form av en delgivning. Det har inte varit tal om något samråd i det fallet. Nu ser jag med tillförsikt framtiden an. För första gången skall alltså ett reellt samråd med kommunen och postkunderna komma till stånd. Jag hoppas verkligen att statsrådet infriar detta löfte.

Herr talman! 1979 är barnens år. Vuxna människor världen över uppmanas tänka på att barnen utgör en tredjedel av jordens befolkning, att många av dem har det svårt och lider brist på mat och utbildning. Mer än 200 miljoner barn får aldrig lära sig läsa, skriva eller räkna. Ett viktigt mål för svenska insatser under barnåret är att öka solidariteten med u-ländernas barn. Ett annat viktigt mål är att göra det svenska samhället barnvänligare. Svenska barn har både mat och utbildning, men deras livsmiljö och levnadsvillkor är ändå inte alltid så bra de kunde vara. Vi vuxna människor behöver bli mer medvetna om hur barn har det i vårt samhälle i dag, var bristerna finns och hur de kan avhjälpas. Det förslag till ny läroplan som riksdagen skall behandla i dag är viktigt från denna synpunkt. Varje förändring av grundskolan berör över en miljon barn och ungdomar. Vägledande måste därför vara vad som är bra och angeläget för barnen och de unga, vilka förändringar som är väsentligast för deras skull. SIA-reformen hade den utgångspunkten, och läroplansförslaget är ett led i och en vidareutveckling av denna. Barn har rätt att kräva en skola för att lära, en skola som ger dem goda kunskaper så att de kan fungera väl som medborgare i ett demokratiskt samhälle, som förvärvsarbetande i ett specialiserat yrkesliv och som människor med förmåga att utveckla goda personliga relationer och ett rikt personligt liv. Men barnen behöver också en skola för att leva. De tillbringar i dag längre tid än någonsin i skolan. Det är viktigt att den känns meningsfull. Elever behöver känna delaktighet i planeringen av skolans arbete, få vara med om att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder, få uppleva att skolan är en vital, viktig del av samhället och arbetslivet. Regeringen har med stöd av remissinstanserna ansett det särskilt viktigt att lyfta fram kunskapskravet i läroplansförslaget. Det tenderar ibland att hamna i skymundan bland de otaliga krav som ställts och ställs på skolan. Men om skolan glömmer bort skyldigheten att förmedla kunskaper, drabbar det särskilt barn som inte av sig själva eller med stöd hemifrån söker upp de kunskaper de behöver. Därför är det av jämlikhetsskäl och av demokratiska skäl viktigt att vi ställer krav på skolan och krav på eleverna, så att alla och inte bara de som har de bästa förutsättningarna får goda kunskaper och färdigheter. Skolan har ett särskilt ansvar för att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna. Det är grundläggande färdigheter, nödvändiga instrument för vidare kunskapsinhämtande. De ökade resurser vi satsar på träningen av dessa grundläggande färdigheter — motsvarande 1 300-1 400 lärartjänster — kan användas på olika sätt. Det är varje skolstyrelses och skolas skyldighet att se till att de nya resurserna sätts in där de bäst behövs. Som hjälp för att bedöma var lärarinsatserna bör sättas in behöver skolorna tillgång till ett diagnostiskt material. I propositionen aviseras att SÖ kommer att utarbeta ett sådant material. Det diagnostiska materialet bör hanteras varsamt och sättas in på ett för eleverna så omärkligt sätt som möjligt. Låt mig i det här sammanhanget avfärda allt tal om ”färdighetsexamen” i årskurs 6 eller någon annan årskurs. Det är en grov missuppfattning, bl.a. av vad som sägs i propositionen om det s.k. LÄSK-projektet. Detta nämns som ett exempel, ett av de få svenska, på diagnostiskt material för kunskapsfärdigheter. Om man skall basera framtida material på LASK-projektets minsta gemensamma mål eller på något annat är för tidigt att yttra sig om i dag. I det här sammanhanget vill jag säga ett par ord om det som brukar kallas läxor eller hemuppgifter. De är en del av skolans arbete. Det främsta syftet är att hjälpa eleverna till goda arbetsvanor och lära dem att ta självständigt ansvar för en uppgift, som är avpassad efter deras individuella förmåga. Skolan bör självfallet, vilket jag tycker är värdefullt att utskottet framhåller, hjälpa eleverna att fullgöra sådana uppgifter hemma eller i skolan, eftersom de yttre förhållandena och elevernas förutsättningar är så skiftande i vårt land. Grundläggande kunskaper får inte bara vara läsa, skriva, räkna. Också i andra avseenden måste skolan ge alla elever en gemensam grund av kunskaper, en gemensam referensram för deras liv i skola och samhälle. Inom orienteringsämnena måste som hittills väsentligt stoff markeras i huvudmoment, uppdelade stadievis. Ett bestämt mått av naturvetenskaplig-teknisk orientering lika väl som av samhällsorientering och religionskunskap måste garanteras eleverna i alla skolor. Väsentliga är också de ämnen som mer specifikt syftar till att utveckla kreativitet och praktisk förmåga. Skolan skall ge eleverna en bred livskompetens för framtiden. Utvecklingen av känsla och fantasi måste löpa jämsides med den intellektuella träningen. Glömmer vi bort den stimulans sagan, leken och poesin innehåller, krymper också den intellektuella förmågan. Skolan måste också samspela med tillvaron utanför skolväggarna, måste vara öppen mot arbetslivet och mot människorna som bor och verkar utanför skolan. Elever och lärare bör tillsammans utveckla ett fungerande arbetssätt utifrån detta. Det kan innebära praktiska, mer laborativa metoder. Det kan bestå av inslag av praktik i arbetslivet utanför skolan. Skolan måste också, som utskottet understrukit, ge mer av vardagskunskaper. Vår vardag är på väg att bli så mycket mer komplicerad, men också så mycket rikare än den varit för gångna generationer. Traditionellt ämnesstoff kan därför behöva vika för nytt stoff, vilket utskottet också framhäver. Vardagsstoff får dock inte ses i inskränkt bemärkelse. Barn och unga i våra skolor kommer i dag och i morgon från många fler länder, från fler kulturer än de någonsin gjort. Vart fjärde barn som föds i Sverige i dag är av utländskt ursprung. Alla barn i skolan behöver kunskaper om varandras kulturer, om varandras geografiska bakgrund, samhälle, historia, religion för att dagligen kunna leva med varandra. De skall också utbildas för att leva i ett mer internationaliserat samhälle, där språkkunskaper blir allt viktigare. Den svenska skoldebatten kommer lätt att handla om organisatoriska förändringar, om fördelningen av resurser och ansvar. Vikten av en livlig konstruktiv innehållsdiskussion glöms ofta bort. Det är angeläget att en fördjupad diskussion om innehållet i skolan nu kommer i gång. Vi föreslår i propositionen vissa innehållsförändringar och drar upp några linjer, enligt vilka utvecklingen kan föras vidare. Samarbetet förskola-lågstadium behöver t.ex. vidareutvecklas, och därför kommer en särskild arbetsgrupp att tillsättas. Innehållet i lågoch mellanstadiernas undervisning är ett annat exempel på en önskvärd vidareutveckling. Nr 166 Vid sidan av kunskaper har barnen också rätt att kräva av skolan att de får Tisdagen den utveckla sin individuella särart, kan få sina intressen tillgodosedda, får vara 5 juni 1979 olika och ändå känna sig lika mycket värda. När det gällde att i läroplanen ge uttryck för denna grundläggande syn tyckte vi oss i arbetet ha kommit fram till ett vägskäl: Skulle vi gå vidare mot en mer sammanhållen grundskola med mindre av valmöjligheter, eller skulle vi bättre främja jämlikheten genom att öka valfriheten? Regeringen valde det senare alternativet. Vårt skäl för det valet är detsamma som man finner i många diskussioner om jämlikhet: Lika stora insatser för olika människor ger inte likadana resultat. För att ge alla barn chansen att i skolan få goda kunskaper och en gemensam referensram måste de få möjlighet till intresseval och en mer individuell behandling i skolan. Läroplansförslaget förverkligar de tankarna framför allt genom ett friare studieval på högstadiet under en tredjedel av tiden. Utformningen av det friare studievalet är ett av de centrala inslagen i regeringens läroplansförslag. Det är tillfredsställande att utskottet i allt väsentligt ställt sig bakom den konstruktionen. Förutsättningen för det fria studievalet är att den som väljer efter intresse inte luras in i en återvändsgränd. Alla elever i grundskolan måste därför ha samma möjligheter att gå vidare till alla linjer i gymnasieskolan om det fria studievalet skall bli en realitet. Därför utgår regeringen i förslaget till en ny läroplan från att gymnasieskolan skall anpassas efter grundskolan, inte tvärtom. Alla utbildningar i grundskolan, alla kurser och kombinationer av kurser skall vara lika mycket värda, när eleverna söker till gymnasieskolan. I läroplanspropositionen tar regeringen också ställning till förslagen från 1973 års betygsutredning. Det är naturligt med hänsyn till att synen på skolans innehåll och arbetssätt bör prägla förslagen om betygsätiningen. Förslaget innebär att betygen behålls i årskurserna åtta och nio. Det avgörande skälet för detta ställningstagande har varit att det i dag inte finns något som kan ersätta betygen vid antagning till vidare utbildning. Om det kommer att finnas i framtiden, får pågående försöksverksamhet och utvecklingsarbete utvisa. De relativa betygen har varit starkt kritiserade och har ansetts motverka samarbete och samverkan inom klassen. Jag delar i stort sett den kritiken. Det nuvarande betygssystemet bör därför ändras så att betygsättningen kan ske friare utan bindningar till en på förhand given procentuell fördelning. En tredje huvudpunkt i läroplansförslaget — liksom i SIA-reformen — är att öka det lokala engagemanget. Regeringen föreslår en rad konkreta reformer och nya pengar för att stärka det lokala ansvaret och inflytandet. Ett ökat lokalt engagemang krävs tt.ex. för att rätt fördela de nya resurserna för träning i mindre grupper. Det krävs för att skapa tillvalskurser och ge ett varierat innehåll åt fria aktiviteter och temastudier inom det fria studievalet på högstadiet. Delaktigheten, det lokala engagemanget, får också sitt konkreta uttryck i 45 arbetsplaner, ett slags utvecklingsprogram som skall utformas på varje skola som en utgångspunkt för arbetet och den lokala utvärderingen. Skyldigheten att utforma handlingsprogram markerar vikten av det lokala ansvaret. En ny läroplan föder — liksom varje skolreform — förväntningar. Elever, lärare och föräldrar måste därför uppleva att de vackra reformorden också blir praktisk realitet. Alltför ofta har resurser för genomförande av reformer varit otillräckliga eller felriktade. Det har erfarenheterna lärt oss från Igr 1962 och 1969. För att ge goda förutsättningar för att den nya läroplanen skall kunna genomföras skall 40 miljoner fördelas årligen på skolorna under en fyraårsperiod, två år innan läroplanen trätt i kraft och de två första åren efteråt. 15 miljoner ges till länsskolnämnderna under samma fyraårsperiod. Utöver det anslås medel till lärarfortbildning. Trots en ofta livlig debatt har den svenska skolan kunnat förändras i bred politisk enighet. Det är därför med glädje jag konstaterar att utbildningsutskottet ställt sig bakom huvudlinjer och flertalet förslag i propositionen och att den traditionella politiska enigheten i allt väsentligt kommer att gälla också den här läroplanen. Den nya läroplanen — Igr 80 — är naturligtvis ingen slutpunkt i svensk skolutveckling. Den är tvärtom ett led i ett större reformprogram — utvecklingen av skolans inre arbete — som måste föras vidare. Utvecklingen av utbildningens innehåll och arbetsformer har i stora stycken skett som ett växelspel mellan centrala insatser och lokala initiativ och försök. Detta samspel mellan lokalt utformad skolutveckling och central översyn måste stärkas, berikas och vidareutvecklas. Det måste dessutom samordnas med en mera långsiktig läroplansforskning. Former för detta arbete utreds f. n. av skolforskningskommittén. En viktig beståndsdel i arbetet är att nära följa den internationella utvecklingen. Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att påminna om 1979 som barnens år och om att skolan är till för barnen och för deras bästa. Då är det naturligt att vi också försöker lyssna till vad barn och unga har att säga om skolan — på gott och ont. I diskussionen kring skolan är det då lätt att dras med av den pessimism som många ungdomar har inför skolarbetet och framtiden. Samhällsutvecklingen kan te sig oroande för den som arbetar med barn och ungdomar. Men vi får aldrig frestas att ge upp inför problemen. Barn har rätt att kräva att vi engagerar oss för dem, att vi arbetar för deras bästa och att vi gemensamt med dem kämpar för en bättre framtid. Skolans problem löses naturligtvis inte med en ny läroplan. Den illusionen skall vi inte hänge oss åt. Det måste i stället — i den mån problemen kan lösas inom skolan — ske genom träget, konstruktivt vardagsarbete i varje skola i vårt land. Denna läroplan med dess krav på grundläggande kunskaper och färdigheter, dess möjligheter till ett friare studieval är, det är min övertygelse, en god grund för det konstruktiva vardagsarbetet i skolan. Tillåt mig, herr talman, att i den andan sluta med några raders framtidstro, formulerade av diktaren Göran Sonnevi i samlingen Det omöjliga: Inte det bländande men den grå, långsamt gryende kyliga morgonen av möjliga dagar av arbete Nästan allt återstår att göra Det kan gå. Det är möjligt.

Herr talman! En ny läroplan brukar alltid väcka debatt, både förväntningar och missstro. Hos många både inom och utom skolan är det enklare att hålla fast vid det man är van vid än att förändra. Likväl tror jag att allt fler ställer krav på förändringar av skolan. Man upplever starkt gapet mellan de politiskt fastställda målen för skolan och verkligheten, inte minst i form av bristande kunskaper, utslagning av barn i tidig skolålder, uppgivenhet inför framtiden och främlingskap inför arbetslivet. Skolans brister ligger i dag i stor utsträckning i skolans inre arbete. Det är dårför väsentligt att det politiska intresset just inriktas på frågor som handlar om skolvardagen och dess innehåll. Vilka kunskaper bör skolan ge, vilka arbetssätt leder bäst till att förverkliga målen, vilka värderingar dominerar skolarbetet i dag och vilka värderingar borde genomsyra skolvardagen? Socialdemokraterna har lagt fram en omfattande motion som försöker ge svar på dessa frågor. Vi har lämnat en rad förslag för att i skolvardagen bättre förverkliga de mål som sedan länge uppställts för den svenska grundskolan. Den läroplansreform vi nu skall fatta beslut om kan knappast sägas innebära några djupgående förändringar, men den är ett steg i rätt riktning. Den vill, som vi hörde av statsrådet Rodhe och enligt propositionens egen utsaga, fullfölja tidigare skolreformer, dvs. grundskolebeslutet år 1950, läroplansreformerna från år 1962 och 1969 samt SIA-beslutet från år 1976. 1. Beslutet i dag innebär ett principiellt viktigt ställningstagande genom att det nuvarande sambandet mellan vissa val i grundskolan och gymnasieskolan kapas. Propositionen tillmäter detta stor betydelse och slår fast: ”Ett viktigt led i tre decenniers skolutveckling kan därmed förverkligas.” Vi socialdemokrater instämmer — under förutsättning att frikopplingen inte bara görs formellt utan får ett reellt genomslag. Då kan detta beslut innebära att elevernas framtida studieval inte behöver göras i tolvårsåldern utan får mogna fram under högstadietiden. Därmed ges också grundskolan en verklig chans att utvecklas till en skola för alla i en enhetlig och sammanhållen organisation, som medger den önskade inre mångfalden. 2. I de övergripande frågorna om skolans innehåll och arbetssätt innebär riksdagsbeslutet klara ställningstaganden i den riktning som socialdemokratin föreslagit. Det gäller skolans roll att träna för demokrati, att aktivt inöva handlingsmönster för hushållning med materiella och mänskliga resurser, internationell förståelse, fredsfostran och jämställdhet mellan könen. Betydelsen av att skolan förbereder eleverna för vuxenlivet genom grundläggande kunskaper framgår klart. Också vad utbildningsutskottet säger om de arbetssätt som skolan skall tillämpa är ett steg framåt. Vi är naturligtvis glada över att betänkandet i dessa grundläggande frågor hämtat så mycket från den socialdemokratiska partimotionen om läroplanen. Här har regeringsförslagen varit alltför vaga. Detta gäller också de starka utskottsskrivningarna om att resursfördelningen ute i kommunerna måste vara behovsinriktad med inriktning på att tillgodose de svagare elevernas behov. Under SIA-reformens första år med fri resursanvändning har man på många håll knappast levt upp till detta. Utskottet understryker därför på socialdemokratiskt initiativ att ett av de viktigaste motiven bakom SIA-reformen är att förbättra situationen för de svaga eleverna. Ytterligare en förstärkning av regeringsförslaget! 3. I betygsfrågan innebär propositionen och utskottsbetänkandet viktiga ställningstaganden till betygens funktion i skolans arbete. Utskottet ställer sig bakom uppfattningen att betygen har spelat ut sin informerande roll — information lämnas bättre på andra sätt. Detsamma gäller betygens motiverande funktion — det är skolarbetet i sig som bör vara motiverande. Det är endast urvalsfunktionen som fortfarande kan motivera betygssystemet. Arbetet på att ta fram andra urvalskriterier skall därför påskyndas, bl.a. i en omfattande försöksverksamhet med betygsfri intagning. På så sätt kan förhoppningsvis en konstruktiv debatt om urvalssituationen i samband med tillträde till gymnasieskolan komma till stånd i stället för den fruktlösa debatten om betygens vara eller inte vara i grundskolan. 4. Arbetslivsorienteringen är någonting ytterst väsentligt för elever i grundskolan. Det var med stor besvikelse vi fann att regeringen enbart ville fortsätta försöksverksamheten med en förlängd arbetslivsorientering. Så mycket mera glädjande är det att ett enigt utskott nu står bakom vårt och centerns krav på att arbetslivsorienteringen skall omfatta 6-10 veckor under grundskoletiden. En klar förbättring av propositionen! Tlikhet med de flesta politiska beslut om förändringar i skolans verksamhet är de fyra områden jag nu berört helt beroende av hur besluten följs upp inom regeringskansliet, skolöverstyrelsen, lokala skolstyrelser och främst ute i skolans vardag. En betydelsefull lärdom från tidigare skolreformer är att uppföljningsarbetet måste ägnas större omsorg än vad som tidigare skett. Av det skälet har vi socialdemokrater föreslagit en delegation med parlamentarisk sammansättning med uppgift att följa upp SIA-beslutet och läroplansförändringarna. Vi har också föreslagit en total översyn av all fortbildning och vidareutbildning av skolans personal. Vi är glada att konstatera att också de andra partierna i riksdagen sluter upp bakom dessa socialdemokratiska krav. Som framgår av vad jag hittills sagt ställer sig utskottet bakom mycket av det som finns i den socialdemokratiska partimotionen. Det är glädjande att kunna konstatera den stora samstämmigheten mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet. Jag har i pressen t.o.m. kunnat se hur regeringsföreträdare redan använder socialdemokratiska motionskrav i anföranden ute i landet. Nr 166 Moderaternas skolpolitik däremot är något helt för sig. Ett enda av den Tisdagen den | moderata partimotionens yrkanden har gått igenom. Men det utgjorde 5 juni 1979 tydligen ett olycksfall i arbetet för moderaterna, eftersom de själva till hälften raskt hoppade av detta yrkande. I övrigt står moderaterna helt isolerade. Så snart man skrapar på moderatkraven visar de sig bestå av traditionell skolkonservatism, som inte bara socialdemokratin bekämpar utan — att döma av utskottsbetänkandet — även folkpartiet och centern vägrar att ställa upp på. Jag övergår nu till att något kommentera de socialdemokratiska reservationerna. Jag vill genast yrka bifall till reservationerna 5, 6, 8, 20, 23 och 27. Åke Gillström kommer senare att beröra de övriga s-reservationerna. Det som i läroplansdebatten särskilt har tilldragit sig stort intresse är högstadiets tillvalskonstruktion. Regeringen har valt en modell som innebär kraftiga inskränkningar för ett verkligt fritt val. Det är därför glädjande att utskottsmajoriteten ställt sig bakom den socialdemokratiska motionen och utvidgat det fria valet. Detta innebär t.ex. större möjligheter att välja bland flera språk än tyska och franska. Konstruktionen innebär att man inom ett sammanhållet högstadium låter elevernas intressen slå igenom. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten anser att betyg måste ges inom den fria sektorn. Betyg innebär en risk för betygstaktiska studieval i stället för ett fritt intressestyrt val. För att uppnå det man önskar med en intressestyrd tillvalssektor krävs enligt vår mening att den görs betygsfri. Vi anser vidare att man inom tillvalssektorn bör eftersträva ett ickeämnesbundet innehåll och arbetssätt som utgår från elevens eget ansvar. Vi föreslår därför en annan benämning av tillvalssektorn, nämligen fria studier. Vi anser också att det vore en fördel att inte i alla lägen kräva att en lärarbehörig person handhar de fria studierna. Kurser som behandlar exempelvis friskvård, ett utvandrarland, vård av gamla och unga kan lika bra ledas av personer som har direkt erfarenhet från dessa områden. Vi tror att det är en fördel om man på det viset öppnar skolan och tar hjälp från samhället i övrigt. Vi hoppas också att tillvalsgrupperna kan göras åldersblandade. Beträffande timplanen är vi tillfredsställda över att utskottet tillstyrkt vårt motionsyrkande att inte minska tiden för samhällsorienteringen på högstadiet. Vi kan emellertid inte acceptera att detta sker genom att antalet lektioner på högstadiet ökas. Vi menar att man måste prioritera bland det antal lektionstimmar som eleverna nu har på högstadiet och inte öka lektionstiden på bekostnad av de fria aktiviteterna. Vårt förslag är att den ökade tiden för det samhällsorienterande blocket klaras genom att tiden för tillval minskas från elva till tio veckotimmar. Det stora greppet som skulle tas på mellanstadiet enligt tidigare riksdagsbeslut var att minska antalet lektioner till förmån för tid för fria aktiviteter. I skolöverstyrelsens förslag fanns sex veckotimmar upptagna för fria aktiviteter. I regeringens proposition angavs tre veckotimmar. I utskottsmajoritetens förslag har tiden decimerats till två veckotimmar, vilket alltså inte ens räcker 49 När man i den allmänna debatten om ungdomars fritid alltmer betonar vikten av stimulerande engagemang och berikande intresseaktiviteter på fritiden, går utskottets majoritet motsatt väg. Vi beklagar detta och menar att även om det är önskvärt att införa moment av hemkunskap på mellanstadiet, så bör det inte gå ut över de fria aktiviteterna. Vi måste också påpeka att utskottsmajoriteten helt förbisett vilka kostnader beslutet medför. I andra sammanhang talar man varmt för återhållsamhet med att öka de kommunala kostnaderna. Men här skriver man bara ut en räkning till kommunerna på hundratals miljoner kronor. Det är förvånande att centern här gått med på ett enskilt moderatyrkande. Centerns partimotion stod för sex veckotimmar för fria aktiviteter på mellanstadiet. Nu accepterar centern två veckotimmar. Också folkpartisterna har här sprungit ifrån sin partilinje, såsom den framgår av propositionen. Det är alltså ett märkligt spel som har förevarit. I stället borde de viktiga momenten av hemkunskap kunna ses som en del i de vardagskunskaper som utskottet, bl.a. på grundval av ett socialdemokratiskt motionsyrkande, framhävt mycket starkt och som bör finnas på alla stadier, i all undervisning. I samband med den nya läroplanens genomförande tillförs skolan närmare 300 milj.kr. enligt propositionen. Detta föreslås dock först för 1982/83. Enligt den socialdemokratiska partimotionen är skolan i behov av fler medarbetare redan i dag. Med ökad vuxentäthet i skolan skulle man bättre kunna hjälpa elever med svårigheter, ge stöd åt oroliga klasser, minska oron utanför lektionerna i form av mobbning och vandalisering osv. Det skulle också kunna utgöra ett positivt tillskott till ett pedagogiskt och socialt förnyelsearbete i skolan. Vi socialdemokrater föreslår därför att skolan redan nästa läsår får ett resurstillskott om 95 milj.kr. Jag konstaterar att det endast är socialdemokraterna som är beredda att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme för att nu förbättra arbetsmiljön i skolan. All kritik av skolans arbetsmiljö, allt tal om mindre elevgrupper och ökad personaltäthet faller för borgerligheten platt till marken. När besluten om skolan fattas är det ändå bara socialdemokraterna som har konstruktiva lösningar och som är beredda att stå för vad dessa lösningar kostar. Borgarna står för kritiken och det yviga ordandet och för svikna löften om mindre klasser. Skillnaden mellan ord och handling går inte att bortförklara. Jag hoppas ändå att de borgerliga talarna efter mig har mod att ta upp denna fråga och inte bara försöker tiga ihjäl den. Än finns det också tid att ändra sig och rösta på vårt förslag om att tillföra ytterligare 95 milj.kr. föratt förbättra arbetsmiljön i skolan redan kommande läsår. Regeringsförslagets fördelning av resurserna finns mycket detaljerat beskriven i propositionen. Detta har uppfattats som direkta anvisningar för resursanvändningen ute i kommunerna och därmed som ett avsteg från SIA-beslutet om att lokalt besluta om den mest lämpliga fördelningen av förstärkningsresurserna. Ett enigt utskott uttalar nu att propositionens beräkningsgrunder inte skall innebära styrning av resursanvändningen lokalt. Rätten att lokalt avgöra resursfördelningen skall således alltjämt till fullo gälla. En majoritet i utskottet, bestående av folkpartister, centerpartister och socialdemokrater, står som jag tidigare nämnt bakom utskottsbetänkandet och därmed propositionen i vad gäller betygen i grundskolan. Det är viktigt att det har bildats en så stor majoritet i denna fråga. Moderaterna får nu ensamma föra den fruktlösa debatten om betygens vara eller icke vara, medan en majoritet av riksdagen konstruktivt vill arbeta fram andra urvalsinstrument och därmed avskaffa betygen. Jag har förstått att uttrycket ”avskaffa betygen” ändå är farligt inom det borgerliga blocket, tyvärr. Från socialdemokratiskt håll anser vi det oförsvarligt att nu helt förbigå betygssituationen i gymnasieskolan. I motionen har vi därför föreslagit en lokal försöksverksamhet med att ta bort betygen på höstterminen i årskurs 1 och vid ytterligare några betygstillfällen i gymnasieskolan. Detta föreslogs också av betygsutredningen men avvisas av utskottets majoritet. Skälen framgår inte. Av vad jag nu har sagt framgår att vi socialdemokrater anser oss ha kunnat påverka stora delar av beslutet om ny läroplan. Likväl tror jag inte att de beslut vi i dag fattar om skolan är tillräckligt genomgripande. Inom det socialdemokratiska partiet pågår därför ett programarbete för framtidens skola. Det gäller dock att ta tag i de dagsaktuella frågorna, att konstruktivt arbeta med att minska gapet mellan målbeskrivning och skolans verksamhet. SIA-beslutet och detta läroplansbeslut lägger en god grund för ett lokalt förnyelsearbete för att komma till rätta med åtskilligt av skolans ofullkomlighet. Vår strävan är en skola som utgör en utvecklande verksamhet och som möjliggör ett aktivt kunskapssökande för alla elever. Detta mål kommer socialdemokratin aldrig att göra avkall på. Inom arbetarrörelsen finns erfarenhet av att kunskap är makt, makt som inte får förbehållas ett fåtal. I det uppföljningsarbete som ligger framför oss kommer därför arbetarrörelsen centralt och lokalt att aktivt arbeta för en skola för alla, en skola som lär för livet.

Herr talman! Knappast något område i vårt samhälle har reformerats så ofta och så mycket som skolan under de senaste årtiondena. Den kvantitativa expansionen av landets utbildningsväsen har varit mycket imponerande och glädjande. Alla ungdomar har i dag den formella möjligheten att tillgodogöra sig en minst tolvårig skolutbildning, och huvudparten använder sig numera också därav. Skillnaden i detta avseende mellan 1920-talet — mitt eget skolårtionde — och dagens situation är enorm. Många problem som vi velat avskaffa kvarstår dock, och nya har tillkommit. Olika slag av snedrekryteringar kvarstår alltjämt. Skiftande hembakgrund och olika bostadsförhållanden har fortfarande betydande inflytande på ungdomens val av utbildning. Den könsmässiga snedrekryteringen till olika utbildningsvägar är långt ifrån övervunnen. Påtagliga är likaledes svårigheterna att rekrytera elever till framför allt teknisk och naturvetenskaplig utbildning och till vissa yrkeslinjer. Vi har i stort sett bra skollokaler, bra lärare, bra undervisningsmateriel. Ändå känner alltför många elever, som inte är bra men borde ha kunnat vara det, vantrivsel i skolan. Därmed blir arbetsklimatet icke bra. Ordningsproblemen växer och blir på sina håll nästan olidliga. Lärarnas situation blir därefter. De kunskaper och färdigheter med vilka ungdomarna tar avsked av skolan lämnar icke sällan mycket övrigt att önska. Det må man kunna säga utan att bli beskylld för svartmålning. Verkligheten är icke tillfredsställande överallt. Missförhållandena, särskilt i storstäderna, är svåra. Skolan har två huvuduppgifter: att fostra och att lära. Båda är lika viktiga, båda måste betonas. Skolan skall träna för vuxenlivet, och i en sådan träning skall ingå såväl kunskaper och färdigheter som normer och värderingar. Vill man använda ett fint ord, skulle man kunna tala om livskompetens, något som utbildningsministern f. ö. redan gjort. I en partimotion från moderata samlingspartiet som väcktes under allmänna motionstiden framhölls att varje enskild elev måste ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar, sina anlag och sina intressen till en kunnig, duglig och ansvarskännande individ och samhällsmedborgare. Utbildningens organisation och de metoder som används måste anpassas till de studerande så att effektivitet, arbetsglädje och arbetsro får prägla utbildningen. För att möjliggöra att detta mål uppnås behövdes enligt motionen ett samlat åtgärdsprogram för en kvalitativ upprustning av grundskolan. Det borde alltså, menade man, vara dags för kvalitetsreformer i skolan. Innan jag går vidare skall jag bara notera att det inte heller i dag gick att undvika Lena Hjelm-Walléns obligatoriska onyanserade angrepp på den moderata skolpolitiken. Jag finner ingen större anledning att här påvisa att ansvaret för mycket av det som varit misslyckat med vår grundskola vilar på socialdemokratin, som har haft makten även över skolans utformning. Jag skall avstå från det. Det är glömt nu, och det finns ingen anledning att fördjupa sig i historia. Propositionen 1978/79:180 om läroplan för grundskolan kan ses som ett sådant åtgärdsprogram som den moderata partimotionen vill ha genomfört. Kan vi moderater acceptera detta program? Både ja och nej — men mest ja. Programmet är klart bättre än skolöverstyrelsens förslag till ny läroplan, som remissinstanserna utsatte för en förödande kritik. Man har verkligen anledning att fråga sig vad de tjänstemän på SÖ som bär ansvaret för det misslyckade förslaget har för kunskaper om skolans verklighet och behov av riktlinjer. Här finns det, som jag har sagt förut, plats för fältstudier. Å andra sidan är vi moderater icke helt nöjda. På åtskilliga punkter finns det för oss anledning att rikta kritik mot regeringens förslag och komma med egna alternativ och preciseringar. Jag skall ta upp några avsnitt där vi inte är ense med utskottets majoritet. Hans Nyhage, Birgitta Rydle och Britt Mogård kommer att behandla andra. Den ena av skolans båda huvuduppgifter är, som jag tidigare understrukit, att lära och, vilket skall tilläggas, ställa krav på eleverna att lära sig. Betyg skall sättas på de resultat som kraven leder till. En del skolpolitiker och undervisningsteoretiker försöker försköna den brist på kunskaper och färdigheter som många grundskoleelever uppvisat med att säga att kunskapsbegreppet förändrats. Ja, visst har det ändrat karaktär och kommer att ändras ytterligare i en ändlös serie. Men kvar står genom tiderna att förutsättningarna för vinnande av den livskompetens som vi är överens om att varje elev skall ha med sig ut i världen utanför skolan är de kommunikativa färdigheterna eller, med andra ord, basfärdigheterna att tala, att läsa, att skriva och att räkna. Utan dem kan ingen livskompetens byggas som är ordentligt hållbar. Självfallet finns det även andra färdigheter som måste ingå i livskompetensen. Men det är av vikt att termen basfärdigheter reserveras för förmågan att tala, läsa, skriva och räkna. Språkets makt över tanken och handlandet är stor. Begreppet basfärdigheter får inte tunnas ut och kanske till slut omfatta nästan allt som skolan skall ge. Avkall får inte ges på att basfärdigheterna är vad de är, hur än kunskapsbegreppet i övrigt växlar och förändras. Samma tendens till att skapa oklarhet och oprecisering som kan iakttas i propositionen och utskottsbetänkandet vad beträffar definitionen på basfärdigheten kommer till synes i uttalandena om de krävande och grundläggande ämnena fysik och kemi inom det naturvetenskapligt-tekniska blocket. I propositionen rekommenderas en orientering bort från, som det heter, traditionellt upplagt stoff i främst fysik och kemi. Läromedlen anklagas för att ha kvar en besvärande ämnescentrering, hög abstraktionsnivå och abstraktionstäthet. Visst kan det för många elever vara svårt att tillägna sig baskunnighet i fysik och kemi — jag har själv varit en sådan elev. Viljeansträngning kan behövas. Men man gör ingenting lättare för sådana elever genom att minska ämnescentreringen, dvs. genom att i undervisningen i fysik och kemi ägna sig åt annat än grundläggande fysikaliska och kemiska fakta och sammanhang, vars existens aldrig kan pratas bort och som måste läras in både genom praktiska övningar och genom åtminstone någon liten abstraktion. Laboratoriet får ju inte bara vara en lekplats. Mycket av det stoff i fysik och kemi som i propositionen något nedvärderande kallas ”traditionellt upplagt” är tidlöst och kan inte läggas upp mer än på ett sätt, om det skall kunna ge de grundläggande insikter som måste anses nödvändiga för förståelsen av sammanhangen i natur, miljö och teknik. Att, som man gör i propositionen, tala om att specialistutbildning skulle vara det man just nu sysselsätter sig med i grundskolan är helt missvisande och enligt min mening nästan löjeväckande. Utskottet ansluter sig aningslöst till propositionens dunkla och grumliga förslag om inriktningen av det naturvetenskapligt-tekniska blocket. Vi kan för vår del inte instämma med utskottet. De kunskaper i fysik och kemi som nu förmedlas i grundskolan är nödvändiga för att eleverna skall förstå väsentliga sammanhang. Enligt vår uppfattning bör förändringar inte vidtas. För oss moderater är det a och o— alfa och omega — att grundskolan kan ge eleverna fasta och adekvata kunskaper. Det moderna samhället kräver allt högre genomsnittlig utbildningsnivå hos medborgarna. Mot den bakgrunden anser vi det vara verklighetsfrämmande att, som man gör i propositionen, betrakta grundskolan som helt skild från gymnasieskolan eller som en avslutad utbildning. Grundskolan skall förbereda för fortsatta studier i en eller annan form och måste därför vara utformad efter de krav som ställs på och under den fortsatta utbildningen. Följaktligen bör alla studieval i grundskolan, som vi ser det, icke ge behörighet till samtliga linjer i gymnasieskolan. Man riskerar att bädda för studiemisslyckanden genom att förespegla eleverna, att de inte behöver vissa förkunskaper. Troligt är också att kvaliteten på utbildningen sänks i gymnasieskolan på grund av för dåliga förkunskaper i vissa ämnen, något som också får effekt för universitetens och högskolornas del. De taktiska valen, som redan nu är ett problem, kommer att öka. Jag blev litet beklämd över att utbildningsministern ganska provokativt uttalade, att gymnasieskolan skall anpassas efter grundskolan och inte tvärtom. Jag anser att den riktiga vägen vore att försöka anpassa båda efter varandra. Även gymnasieskolan måste ha ett eget mål, vilket jag vill understryka. Det är inte så enkelt, att man bara kan säga att gymnasieskolan skall anpassas efter grundskolan. Hur mycket skall den anpassas? Måste den uppge de egna mål som ju gymnasieskolan måste ha? Propositionen hävdar att könstillhörighet skall ingå bland urvalsgrunderna vid intagning till gymnasieskolan. Utskottets majoritet biträder detta förslag. För oss moderater är en sådan urvalsoch antagningsgrund icke acceptabel. Självklart bör åtgärder vidtas för att få till stånd en jämnare könsfördelning på olika utbildningsvägar, vilket upprepats hundratals gånger och vilket vi helt instämmer i. Men vi kan inte gå med på att räkna könstillhörighet som en direkt merit. Här rör det sig om en grundläggande principfråga. Skolan är vår största arbetsplats. Där möts, som understryks i debattskriften Skolan skall fostra, varje skoldag drygt 1 400 000 elever och lärare samt andra vuxna, och där fullgörs skolans två huvuduppgifter: att fostra och att lära. I många skolor är arbetsklimatet bra och arbetsdisciplinen — om jag nu får använda det ordet — ungefär som på andra arbetsplatser, dvs. i stort sett god. På en del håll är emellertid situationen bedrövlig med vantrivsel och dess följder — oro, skolk, störande uppträdande, skadegörelse, vandalisering, stöld och mobbing, ja, rent av hot mot och misshandel av lärare. Slappa skolledningar saknas inte. Varför skulle alla sådana vara bra? Uppenbart är att skolans fostrande roll måste betonas starkare och utövas effektivare. Ett betydelsefullt initiativ var tillsättandet av den s.k. normgruppen. Nu väntar vi på resultatet av dess debattskrift. Det räcker inte med debatt om normbildning och normöverföring. Propositionen är litet tyst om normgivningsproblematiken, och utskottet faller in i tystnaden. Vad det nu gäller är att på grundval av debattskriften och de idéer den kan föda snarast komma överens om gemensamma regler för arbete och samlevnad och se till att de respekteras. Vi måste göra klart för oss att lika litet som vi kan leva i ett normlöst samhälle kan vi arbeta i och med en normlös skola. Fostran till respekt för och efterlevnad av normer är förutsättningen för att kunna lära i bästa möjliga miljö. En av vägarna är att de grundläggande kristna etiska värdena stärks, byggs under och aktualiseras. De är ju grundvalen för vår västerländska människosyn och kultur, ja, för vår demokratiska livssyn och livsstil. Skolans fostran får icke stå främmande för kristen etik och moral, ännu mindre avvisande. Ingen skall påtvingas den etik och den moral som kristendomen står för, men när ett normsystem för skolan äntligen skapas torde detta icke kunna ske utan inslag av den kristna etik som redan ingår i samhällets normbildning, vare sig vi är medvetna om det eller inte. I detta sammanhang bör det understrykas att dagens ungdom i växande grad intresserar sig för andliga frågor och söker i sin livssituation stöd i den kristna etiken. Det kan därför hävdas att den andliga vård som också skolan bör ge behöver utökas, vilket också betonas i reservationen 3 av Sven Johansson om andlig vård och vägledning i skolan. Reservationen kommer att stödjas från moderat håll. Till sist vill jag säga att man nog inte kan förneka att en viss nedvärdering av faktiska, redovisningsbara kunskaper under en följd av år har påverkat och format skolpolitiken i vårt land. Vem som enligt min mening bär skulden till detta skall jag inte redogöra för i detta sammanhang. Man har nöjt sig med att betona att det enda betydelsefulla är förmågan att använda kunskap, icke beaktande att inhämtande av kunskap, inte utan möda, måste föregå användning av kunskap. Ett tillnyktrande tycks vara på väg, om man skall döma av propositionen och utskottsbetänkandet om läroplan för grundskolan. Därför ger vi också vårt instämmande.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

Herr talman! Herr Nordstrandh ägnade sig föredömligt litet åt att råskälla på den socialdemokratiska skolpolitiken, vilket vi är vana vid att moderata företrädare gör. Herr Nordstrandh sade bl.a. att man inte hade lyckats i svensk skolpolitik, och det håller jag med om. Skillnaderna mellan målbeskrivningen och verkligheten är stor. Därför är det så viktigt att fortsätta förnyelsen. Däremot håller jag inte med herr Nordstrandh om att det har reformerats så väldigt mycket på skolans område. Det har kanske reformerats mycket på papperet, men reformerna har inte fått tillräcklig genomslagskraft, och det är detta som vi nu måste arbeta med, dvs. arbeta med skolans inre frågor. Herr Nordstrandh nämnde moderatmotionen från januari. Och det är en motion som man verkligen minns — särskilt för de mycket uppseendeväckande enkla lösningar på skolproblemen som den innehöll. En av attsatserna i den motionen löd: att arbetsmiljön skall präglas av arbetsro och arbetsglädje. Tänk — så enkelt var det alltså. Att ingen tidigare har kommit att tänka på det och lagt fram ett förslag om att vi här i riksdagen skulle fatta ett beslut om att skolan skall präglas av arbetsglädje och arbetsro — och därigenom hade vi löst alla skolproblem! Moderaterna fortsätter att hålla fast vid den här motionen, som också krävde ett åtgärdsprogram. Man har alltså inte insett att det läroplansförslag som kommer från regeringen och det beslut vi nu kommer att fatta är ett åtgärdsprogram. Man kan inte lägga till ytterligare ett program. Det gäller i stället att hoppa på det reformtåg som nu går. Vad innehåller då moderatmotionen till läroplanspropositionen för förslag till åtgärder? Det mest slående är att den består av en mängd önskningar om att behålla det vi i dag har, exempelvis nuvarande inträdeskrav till gymnasieskolan, betygen, de alternativa kurserna, synen på kunskap, synen på ämnenas innehåll, alltså krav på att behålla mycket av det som finns i dagens skola så som den nu fungerar. I nästa sekund framför moderaterna en ohämmad kritik emot skolans sätt att fungera. Det är någonting i det här som inte stämmer. Var finns de förslag som i grunden skulle förändra den svenska skolan, som på något vis skulle ta bort grunden för den kritik av den svenska skolan som vi brukar höra från er? I riksdagen och utbildningsutskottet har sådana förslag i varje fall inte presenterats. Och vilka beslut om förändringar genomdrevs under den tid då ni ändå hade det yttersta ansvaret för skolverksamheten, med en moderat skolminister? Jag skulle kunna bistå med en uppräkning som Britt Mogård själv gjorde våren 1978, men den är ganska generande i all sin ytlighet. Det blev ingenting av all den moderata kritiken.